Herr talman! I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slås individens rätt till arbete fast. Eftersom Sverige har antagit deklarationen utgår säkert många ifrån att det borde vara en utgångspunkt för regeringen att försöka leva upp till deklarationens anda och mening, men jag vill påstå att regeringen i stället gör tvärtom. För regeringen är det viktigaste målet tydligen att hålla nere inflationen. Det gör man på bekostnad av de arbetslösas situation. Arbetslösheten är vårt största och snabbast växande samhällsproblem just nu. Ingen går i dag säker för nedläggningar, konkurser och nedskärningar. Alla kan vi drabbas av varsel och uppsägningar. Detta gäller oavsett var vi bor, om vi är män eller kvinnor, arbetare eller tjänstemän. Detta är något helt nytt för vårt land. Under tidigare lågkonjunkturer har främst glesbygd och orter med ensidigt näringsliv fått vidkännas en omfattande arbetslöshet. Människor utan arbete i Västerbotten, Jämtland och andra utsatta delar av landet tvingades flytta söderut, ofta till Stockholmsområdet, för att få jobb. Stockholmsregionen har med sin differentierade arbetsmarknad tidgare klarat av att hålla sysselsättningen på en ganska hög nivå. I dag är situationen helt annorlunda. Andelen arbetslösa i Stockholms län närmar sig för första gången någonsin riksgenomsnittet. Antalet män och kvinnor som i början av september gick utan arbete var över 95 000. Även om dagens siffror tillfälligt visar på en viss förbättring pekar prognoserna för 1994 på en fortsatt kraftig ökning. Nästa år förväntas 130 000 Vi socialdemokrater säger ifrån: Det här får inte hända, inte minst därför att arbetslösheten i sig leder till svåra konsekvenser, främst för den drabbade individen men också för samhället i övrigt. Att arbetslösheten drabbar alla grupper vet vi i dag, men beträffande den framtida arbetsmarknaden för kvinnor kan man ju undra om det rent av finns en strategi i den förda politiken. Nedskärningar i den offentliga sektorn i kombination med införandet av vårdnadsbidrag och höjda avgifter i barnomsorgen måste, som jag ser det, syfta till att tvinga tillbaka stora delar av den kvinnliga befolkningen, särskilt de lågavlönade kvinnorna, till ett oavlönat hemarbete. Detta kommer att leda till att antalet kvinnor på arbetsmarknaden kommer att minska. Besannas detta innebär det att antalet kvinnor på arbetsmarknaden minskar för första gången på över 30 år. Herr talman! Jag utgår ifrån att dagens och morgondagens kvinnor aldrig kommer att acceptera en sådan utveckling. Herr talman! De kommunalekonomiska konsekvenserna för många kommuner har bl.a. kartlagts av SKTF i en rapport som heter ''Arbetslöshetens kostnader kommun för kommun''. I den konstateras att Stockholms län ligger på femte plats när det gäller kostnader för kommunerna till följd av arbetslösheten. Stockholms stad tillhör de 30 kommuner som har de högsta kostnaderna för arbetslösheten, över några kommuner i länet den högsta arbetslösheten i riket, 6,7 %, när genomsnittet var 6 %. Nu, i vecka 40, är antalet arbetslösa i Stockholms län 91 400, varav över 70 000 öppet arbetslösa. Till det kan vi föra 34 000 varslade. Därför, herr talman, skulle jag ha velat till regeringsrepresentant eller till utskottsmajoriteten framföra hälsningen: Förvandla inte arbetstagare till bidragstagare! Gynna i stället arbetsgivare som nyanställer! Herr talman! I dag är många arbetstagare skrämda till tystnad på sina arbetsplatser. Man vågar inte yttra sig och ställa krav på arbetsgivare av rädsla att bli av med sitt arbete. Det sker på våra arbetsplatser trots nuvarande anställningsskyddslag. I detta läge är regeringen beredd att fullt ut uppfylla SAF:s önskelista, att genomdriva en ny, kraftigt försämrad lagstiftning. Enkelt uttryckt kan man säga att det är ett förslag om fri uppsägningsrätt. Lagförslaget innebär många och hårda sparkar på den som redan ligger. Det innebär också en överhängande risk för att den dialog och öppenhet som trots allt finns på många arbetsplatser kommer att övergå till ännu större tystnad och rädsla på många arbetsplatser. Detta gynnar inte de svenska företagens möjligheter till utveckling och kreativitet. Tysta företag med rädda anställda skadar inte bara individerna, utan hela landet. Det har sedan lagens tillkomst spridits många myter om LAS betydelse, t.ex. att den förhindrar nyanställningar eller att tiotusentals jobb skulle skapas om lagen ändrades. Så ändrades lagen 1982 av den dåvarande borgerliga majoriteten. Nu kommer en ny kampanj mot arbetsrätten som innehåller samma grova felaktigheter som tidigare. De förändringar arbetsgivarna nu kräver är: arbetsgivare får välja vilka som skall sägas upp gällande kollektivavtal som kan begränsa dessa förslag skall undanröjas. Vi socialdemokrater vill modernisera arbetsrätten, förenkla den i syfta att snarare förbättra inflytandet för de anställda.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern sade tidigare här i dag i sitt anförande två saker som jag tycker det finns skäl att kommentera. Dels sade han att ingen tidigare lågkonjunktur har varit så djup och omfattande som den nuvarande. Dels försökte han slå undan den kritik vi socialdemokrater har mot regeringens politik genom att beteckna den som ''gnöl''. De lågkonjunkturer vi haft i landet tidigare har alla varit de djupaste och mest långvariga. Det kan finnas skäl att påminna om vad Dagens Nyheter skrev under den sista månaden av den förra perioden av borgerliga regeringar. I augusti 1982, en månad före valet, hade DN en förstasidesrubrik om att arbetslösheten aldrig har varit så stor som nu. Om jag minns rätt hade vi då en arbetslöshet av 180 000 personer. I dag har vi hört från talarstolen att vi har 600 000 personer arbetslösa. Det var ett otäckt rekord då, och det är ett otäckt rekord nu. Konjunkturen vände efter 1982. Tillsammans med en socialdemokratisk politik som var stenhårt inriktad på att komma till rätta med den arbetslöshet vi hade då, lyckades vi vända skutan och hade full sysselsättning under 1980-talet. Det finns en viss kritik mot oss socialdemokrater för att vi inte lyckades bromsa hjulen när de snurrade som fortast i slutet på 1980-talet. En viss del av den kritiken kan vara berättigad. Men den faller också tillbaka på alla de partier som var representerade i den här kammaren under förra mandatperioden, eftersom man inte ställde upp på de åtstramningar som föreslogs. När sedan åtstramningarna kom, på förslag av den nuvarande regeringen, kom de vid fel tillfälle och slog undan en stor del av vår hemmamarknad, vilket bl.a. ledde till att vi under fjolåret för första gången kunde se fler konkurser hos företag än nystartade företag. Konsekvenserna ser vi i dag. Den lågkonjunktur vi nu har vänder naturligtvis den också -- det är en tidsfråga. Men, herr talman, den stora frågan är vad vi gör i dagsläget och under de närmaste åren för alla dem som drabbas av arbetslösheten. Gör vi tillräckligt från statens sida? Signalerar vi rätt politiska åtgärder? I dag är det många som svarar: Regeringen gör inte tillräckligt. Med läpparna bekänner man problemen, men åtgärderna/instanserna står inte i överensstämmelse med den bekännelsen. Arbetsmarknadsministern och andra inom det borgerliga lägret har för vana att försvara sig med att det aldrig någonsin har satsats så mycket på arbetsmarknadspolitik som i dag. Det äger sin riktighet om man bara ser på antalet kronor. Ser man satsningen i förhållande till antalet arbetslösa, är påståendet närmast att beteckna som falsk marknadsföring. I Uppsala län, som jag representerar, hade 80 000 kr. Det är alltså i genomsnitt 27 000 kr mindre per arbetslös som länsarbetsnämnden har att röra sig med i dag jämfört med högkonjunkturåret. Det är inte mindre resurser till aktiva åtgärder vi behöver, det är mer. Jag skall inte uppta kammarens tid med att redogöra för september månads arbetslöshetssiffror i Uppsala län. Läget är lika allvarligt där som på andra håll i landet. Det som är viktigt att beröra är den väntade utvecklingen. Bland byggnadsarbetarna i Uppsala län beräknas det bli en arbetslöshet på 50 % till våren nästa år. Det allvarliga är att andra områden följer efter. Inom metallindustrin anses det i dag finnas ljusglimtar. Men bland metallindustriarbetarna i Uppsala väntas arbetslösheten också bli 50 % nästa år. Uppsala kommun är på väg att varsla ytterligare 1 000 anställda. Listan på denna negativa utveckling skulle naturligtvis kunna göras längre. Det är inget självändamål att föra fram denna negativa beskrivning. Men den måste till i ett läge när regeringen tycks hänga upp sin argumentation och politik på att där skall vara ljusningar på arbetsmarknaden och i ekonomin. Det finns i Uppsala län, precis som i andra län, många arbetstillfällen som skulle kunna sättas i gång. Det är fråga om konkreta arbetsuppgifter. Vi har tidigare i motioner väckta av socialdemokrater pekat på dessa arbetstillfällen. Vi har visat vilken betydelse det skulle ha om indragningen av medel från kommunerna skulle upphöra. Herr talman! Arbetsmarknadsministern må betrakta de socialdemokratiska inläggen om sysselsättningen i denna debatt som gnöl. Men så länge det inte görs tillräckligt för att bryta utvecklingen, kommer pressen på regeringen att ökas. Så länge människor förvägras rätten att försörja sig själva genom arbete, skall denna debatt föras och utgöra ett brännjärn på dem som faktiskt har det politiska ansvaret i det här landet.

Herr talman! Jag skall redovisa både de stora problem och de möjligheter som finns i sydöstra Kalmar län befinner sig i en mycket svår industrikris. Eftersom länet har haft en förhållandevis hög andel sysselsatta inom tillverkningsindustrin, och då denna dessutom har en låg andel FoU-verksamhet, kan det antas att utslagningen kommer att öka de närmaste åren. I länsstyrelsens beräkningar anges att ytterligare ca 4 000 jobb inom industrin kommer att försvinna under 1993--1994. Därmed har Kalmar län tappat Herr talman! Vi socialdemokrater i Kalmar län har arbetat för att få en utbyggnad av Mönsterås Bruk till stånd. En investering på 4 miljarder kronor skulle ha skapat jobb för många, både under utbyggnaden och sedan driften kommit i gång. Till nackdel för hela regionen fattade företagets styrelse beslutet att inte bygga ut. Därmed ökade arbetslösheten, och de utökade exportinkomsterna uteblev. Regeringen borde ha givit mera aktivt stöd för en utbyggnad. Herr talman! Måndagen den 4 oktober berördes ca 3 000 länsbor av ett stort varsel -- såväl direkt som indirekt -- i företaget Volvo, dess underleverantörer, handeln, servicen, kommunen och landstinget. Ett av de allvarligaste hoten mot länets utveckling var nu verklighet. 800 anställda på Det har varit väntat, men förhoppningarna har ändå funnits in i det sista. Volvo lägger ned sin effektivaste fabrik. Andra företag som befinner sig i motsvarande situation väljer att behålla den bästa produktionsenheten. Kalmarbygden och Kalmar län måste nu få ett kraftigt stöd från Volvo och staten. Vi socialdemokrater kräver att Volvo och staten tar sitt ansvar för sysselsättningen i Kalmarregionen. Det kan ske genom riktade insatser till nya idéer baserade på satsningar på nytt näringsliv, forskning och högskola. Herr talman! I Kalmar län är 15 000 människor utan ett ordinarie arbete. Det motsvarar 12 % av befolkningen. Trots ljusglimtar med lediga jobb ter sig den närmaste framtiden mycket mörk för Kalmar län. Inte minst berör detta byggnadsbranschen där många byggen nu färdigställs. Några nya startas inte. Svenska Kalmar har i dag mer än 25 % arbetslösa. Inom den gemensamma sektorn pågår för närvarande en neddragning som leder till uppsägning av personal. Jag ansluter mig till förslaget om att ett stopp för friställningar införs och att kommuner och landsting kompenseras. Det måste vara bättre att byggnadsarbetare reparerar hus och att personal inom sjukvården ser till att det blir en god vårdkvalitet än att de uppbär arbetslöshetsunderstöd. Statsfinansiellt är också detta intressant. För att komma till rätta med länets arbetsmarknadsstruktur, måste samhällets insatser inriktas på att förbättra länets infrastruktur samt att stödja det privata näringslivets utvecklingsmöjligheter där dessa finns. I huvudsak är det investeringar av olika slag som omedelbart bör sättas in. Ett kraftfullt investeringsprogram skulle snart förbättra sysselsättningen. Investeringarna måste inriktas på områden som ger länets företag och kommuner en långsiktig positiv utveckling. Det kan vara järnvägar, vägar, flygplatser, mer högskoleutbildning och forskning samt FoU projekt i näringslivet. Ökad tillgång till riskvilligt kapital inom näringslivet kan ge länet den injektion som behövs för ett stadigt tillfrisknande! Små och medelstora företag måste få stöd i olika former till marknadsföring, produktutveckling samt riskvilligt kapital. Där har Utvecklingsfonden en viktig roll. Detsamma gäller rådgivning till och uppföljning av nyetablerade företag, och kanske ännu viktigare utbildning av nyetablerare. För de små och medelstora företagens försörjning av riskkapital krävs institutioner som kan visa intresse och uthållighet. Regeringens förslag till riskkapital för småföretag kommer tyvärr inte att innebära någon förbättring. Systemet bör i stället baseras på de lokalt förankrade utvecklingsfonderna. Kalmar län är porten till Östeuropa. Genom sitt läge har Kalmar län stora möjligheter att delta i uppbyggnaden av Östeuropa. Kalmar län med sin industristruktur skulle kunna medverka med tillverkning av småhus och jordbruksmaskiner, vilket både skulle ge bostäder och mat för Östeuropa och sysselsättning för den svenska industrin. Inom miljöområdet kan länsindustrin hjälpa till med utbyggnaden av reningsverk och sophantering. Biståndsmedel borde kunna användas för riktade insatser där Kalmar läns industrier medverkar. Herr talman! Regeringen, länsmyndigheter, kommuner, organisationer och företag måste samla sig till kraftfulla insatser i syfte att finna lösningar och pröva nya vägar för att bygga Kalmar län för framtiden! Herr talman! Måndagen den 18 oktober, 14 dagar efter varslet från Volvo, kommer arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund till Kalmar. Frågan är vad Börje Hörnlund -- tyvärr dock ej närvarande i riksdagen när vi folkvalda diskuterar hans ansvarsområde -- kommer att ha för konkreta förslag till jobb till Kalmar läns invånare. Jag uppmanar Börje Hörnlund: Kom inte till Kalmar med tomma händer. Vi smålänningar vill ha arbete!

Herr talman! Jag skall liksom många andra nu i den här debatten tala om läget på arbetsmarknaden i mitt hemlän. Utvecklingen på arbetsmarknaden i Sörmland har varit synnerligen negativ under de senaste åren. Bakgrunden är den formidabla utslagningen som skett av industrikapacitet i vårt län, genom att vart tredje industrijobb fallit bort sedan 1990. Vart tredje industrijobb är liktydigt med 7 600 arbetstillfällen -- och detta bara under de tre senaste åren. Tyvärr, kanske man kan säga, har dessa jobb inte gått förlorade genom att ett eller två större företag har fått slå igen, utan det är många små och medelstora företag som har tvingats att reducera sin personalstyrka eller i värsta fall att helt upphöra. Förlusten av ett Uddevallavarv eller en Volvoverkstad hade kanske gett större mediauppmärksamhet än denna gradvisa åderlåtning som nu skett av industrin i Sörmland. Många anrika företag som funnits i länet under lång tid har tvingats att upphöra med sin verksamhet. Byggverksamheten har drabbats mycket hårt. Minskad konsumtion har sedan medfört problem för varuhandel, hotell, restauranger m.m. De samhällsekonomiska problemen har tvingat fram kraftfulla nedskärningar även inom den offentliga sektorn. En rekordliten efterfrågan på arbetskraft har i samverkan med en strid ström av varsel om uppsägningar medfört att arbetslösheten stigit till nivåer som vi inte kunnat drömma om tidigare. sörmlänningar är utan arbete. Tar vi begreppet ''saknar fotfäste på arbetsmarknaden'', dvs. om vi räknar in även dem som är föremål för olika arbetsmarknadsåtgärder, kommer vi över 22 000 Bland byggnadsarbetarna är arbetslösheten i dag drygt 30 %, dvs. 1 100 personer. Om man till dessa 1 100 lägger de 313 som sysselsätts genom olika åtgärder ser vi att nära hälften av byggarbetarkåren står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. För metallarbetarna är motsvarande siffra 15 %. Bara för Eskilstunas del innebär detta drygt 1 200 Denna mörka bild förstärks av att endast en handfull län kan uppvisa en ännu allvarligare situation. Herr talman! Det som är ytterst oroande när man tittar djupare i arbetslöshetssiffrorna är ungdomsarbetslösheten och antalet långtidsarbetslösa. Var fjärde ungdom är arbetslös. Mer än var tredje arbetslös är långtidsarbetslös. Detta ställer mycket stora krav på arbetsförmedlingarna och gör att alla resurser i huvudsak får satsas på att klara situationen för dessa grupper. Här vill jag tillägga att vi redan kunnat se negativa effekter av de förändrade och försämrade utbildningsförmåner för arbetslösa som genomförts. En återgång till tidigare regler skulle underlätta ansträngningarna att få folk i utbildning. Vad gäller nyföretagandet har vi fått 2 100 nya företag i länet under de senaste tre åren. Men samtidigt har nästan 1 300 företag gått i konkurs, så bidraget därigenom till att förbättra sysselsättningsläget är än så länge mycket marginellt. Vi socialdemokrater har i motion efter motion pekat på vikten av att det satsas på utbildning och investeringar. Vi har pekat på nödvändigheten av satsningar på högskolan för att ge fler sörmlänningar möjligheter till utbildning. Där har regeringen lyssnat och utökat antalet platser. Men samtidigt som man ger med ena handen tar man, tyvärr, tillbaka med den andra och minskar antalet platser för utbildning av förskollärare på högskolan. Det är en åtgärd som vi har protesterat mot. Herr talman! Sörmland är ett län med starka traditioner inom tillverkningsindustrin, framför allt inom verkstadssektorn. För att stärka och ge möjligheter till utveckling av den sektorn har vi socialdemokrater i motioner bl.a. föreslagit branschprogram för kompetens och teknikutveckling bland små och medelstora företag inom verkstadsindustrin. Detta är något som vi är övertygade om skulle kunna bidra till att stärka och utveckla verkstadsindustrin i vårt län. Vi tror inte att marknaden själv klarar detta. Det behövs ett riktat stöd från samhället för att dra i gång denna utveckling. Här har utvecklingsfonderna en viktig uppgift att fylla. De stora satsningar på vägar och järnvägar som nu görs i länet är mycket positiva och kommer på sikt ge länet konkurrensfördelar. Men det är viktigt att dessa investeringar fullföljs, så att vi inte om några år står med nybyggda järnvägsspår men inte har några lok och vagnar att bedriva trafik med. Här vill vi understryka vikten av att trafikföringen planeras och av att det upphandlas sammanhållet för Mälardalen. För att dessa stora investeringar skall utnyttjas optimalt krävs det att man ser Mälardalen i ett sammanhang och inte styckar sönder i tron att konkurrens och mångfald ger valfrihet för den enskilde.

Herr talman! Jag skall börja med att beskriva situationen i mitt län, Östergötlands län. Den 31 augusti var 21 959 öppet arbetslösa. Speciellt bland ungdomar är arbetslösheten hög. Att inte få fotfäste på arbetsmarknaden från början innebär enormt stora problem för den enskilde. Det har vi erfarenheter av från andra länder. av byggnadsarbetarna är arbetslösa, och utförsäkringen från a-kassan och utslagningen ökar markant i vårt län. Regeringen har tappat kontrollen över arbetslöshetssituationen, och människor blir oroliga av att ständigt och jämt leva med hotbilden att de kan bli arbetslösa eller utförsäkrade. Vi socialdemokrater har aldrig låtit uppgivenheten ersätta politikens möjligheter. Det är därför som vi ska fortsätta att ta kampen mot arbetslösheten. Vi socialdemokrater har under lång tid avlämnat ett flertal motioner med förslag till åtgärder för att öka antalet sysselsättningstillfällen i vårt län. Bl.a. har vi motionerat om ett tidigareläggande av upprustningen av skolor och andra offentliga lokaler. En kartläggning som gjorts tillsammans med byggnadsarbetarna i länet visar att det det skulle kunna ge 1 700 jobb i Östergötland. Vidare har vi lagt fram motioner om investeringsmedel för att förbättra kommunikationer och miljö samt om ökade resuser till utbildning inom gymnasieskolan för att erbjuda minst 2 200 ungdomar ett tredje gymnasieår. Vi har också föreslagit att komvux skall få ytterligare resurser motsvarande minst 1 000 Totalt har vi socialdemokrater presenterat konkreta åtgärder som skulle ge åtskilliga tusen utbildningsplatser och jobb. Men vi är mycket besvikna. Många av våra förslag har nämligen förkastats. Det beror inte på bristande stöd från kommunerna, landstinget eller länsstyrelsen. Såväl landshövdingen som landstingsråd och borgerliga kommunalråd från Östergötland har ett flertal gånger uppvaktat arbetsmarknadsministern med krav på åtgärder för att skapa fler jobb och utbildningsplatser. Vi kan konstatera att deras förslag överensstämmer med de krav som vi har fört fram i olika motioner. Socialdemokraterna i Östergötland har vid två tillfällen uppvaktat Börje Hörnlund med konstruktiva förslag till åtgärder mot såväl byggarbetslösheten som de omfattande uppsägningarna inom den offentliga sektorn. Inom vårt landsting hotas nu 600--700 anställda av arbetslöshet. På längre sikt gäller det mer än 2 000 personer. I länets kommuner är situationen mycket besvärlig. 4 000 kommunalarbetare saknar jobb, och ytterligare 3 000 riskerar att förlora jobben om inget radikalt görs. Vi har en idé om hur vi skall klara av att dessa människor -- mest kvinnor -- inte blir arbetslösa. Östergötland ett förslag om hur varslen inom landsting och kommuner kunde skjutas på framtiden och skrev bl.a.: ''Med tanke på den redan höga arbetslösheten är det onödigt att ytterligare spä på nivån genom att göra offentligt anställda arbetslösa. Vi förnekar inte att det behövs genomföras omstruktureringar och produktivitetsförbätttringar som kommer att orsaka uppsägningar framöver. Men vi föreslår att dessa förändringar skjuts på framtiden till dess att arbetsmarknaden totalt sett ser bättre ut. Om fler anställda temporärt stannar kvar inom landsting och kommuner kan en massiv satsning på fort och vidareutbildning genomföras. Vi föreslår att staten, i stället för att betala ut a-kassa, betalar kommunerna motsvarande 80 % av lönen för att inte säga upp folk. De återstående 20 procenten upp till avtalsenlig lön betalar landsting och kommuner själva. Vi föreslår att ett avtal skrivs mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och länsarbetsnämnden som reglerar förhållandena. Avtalet bör också innehålla formuleringar som innebär att parterna är beredda att medverka till nödvändiga strukturella förändringar på sikt.'' Herr talman! Vi som anser att denna östgötamodell är sund i det rådande läget blir fler och fler. Den borgerliga landstingsledningen har anammat förslaget. Bengt Westerberg och Ingemar Eliasson har uttalat sitt stöd för förslaget. Göte Bernhardsson, AMS generaldirektör, tycker om tanken på att omvandla arbetslöshetsersättningen till lön och därmed göra det möjligt för exempelvis de många kvinnorna inom vården att fortsätta att arbeta. SKTF har i sin rapport nr 13, 1993 påvisat att det är olönsamt för samhället att spä på arbetslösheten. Det är vi politiker som måste besluta om en omvandling av ersättningen från a-kassan till lön för regelrätt arbete. Vi socialdemokrater från Östergötland ställer upp. Detta är en allmänpolitisk debatt. Men tyvärr finns det inga borgerliga ledamöter här som representerar regeringen. Jag vill ändå ställa frågan: När skall arbetsmarknadsministern ställa upp för att rädda tusentals kvinnor från att bli arbetslösa? Det brådskar med ett positivt svar. För oss socialdemokrater är rätten till arbete den allra viktigaste frågan. Vi anser att arbetslösheten är ett enormt slöseri. Att arbeta och ha ett jobb är en viktig del av människans sociala identitet. För några år sedan kunde man fråga vem som helst vem hon eller han var, och de svarade alltid med sitt namn och sitt yrke. Jag minns en kort film från LO, där några ungdomar fick frågan hur de såg på framtiden. Alla nämnde ett jobb, ett yrke. Nu är vi på väg mot 30-talet. Jag hoppas att inte det är vad borgarna menar med den rätta vägen.

Herr talman! Tillåt mig att först säga att jag tycker att det är roligt att vara tillbaka i riksdagens talarstol. Det var ett tag sedan, kanske ett alltför bra tag sedan. Men det håller riksdagsutredningen på att titta på. Det har hänt ganska mycket sedan vi senast samlades i riksdagen. Vi har fått en ännu högre arbetslöshet än vi kunde tänka oss. Läget är värre än som någonsin kunde tänkas. Jag hade tänkt ägna det mesta av det här anförandet åt de 200 000 ungdomar -- jämnåriga med mig själv -- som är arbetslösa eller befinner sig i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Orsaken till deras situation är först och främst förstås att den nuvarande regeringen inte har förmått att skapa riktiga jobb och arbetstillfällen. Det har diskuterats tidigare, i går och även i dag, att regeringens ekonomiska politik är sådan att man i den värsta lågkonjunktur vi har sett sedan oerhört lång tid drar in efterfrågan i stället för att stimulera den. Indirekt drabbas förstås ungdomar av detta genom att efterfrågan minskas och produktion minskas. Därigenom försvinner jobb inom den privata sektorn. Men direkt drabbas också ungdomarna av att de borgerliga regeringspartierna drar in resurser från kommuner och landsting. Därmed skulle jag kunna lämna det avsnitt som handlar om den ekonomiska politiken. Vi vet att allt fler ekonomer stöder en socialdemokratisk stimulanspolitik och att den skulle skapa fler och fler jobb. Jag tänkte i stället ägna min tid åt arbetsmarknadspolitiken, som egentligen är dagens ämne. Där har det under sommaren varit en debatt om att ALU, arbetslivsutveckling, tar vanliga jobb. Jag tycker att den debatten egentligen är en mild västanvind mot vad som borde gälla ungdomspraktiksystemet. Vi socialdemokrater har hela föregående år hävdat att detta inte är något bra system. Det innebär att företag får gratis arbetskraft. Det innebär att ungdomar för sitt arbete får en lön som ligger långt under existensminimum. Efter ett års debatt och ett år av missbrukande på många ställen ute i näringslivet har regeringen sent om sider insett att allt inte är så oerhört bra. I Det fanns inte längre någon möjlighet att ha dem, för de tog ju bort de vanliga jobben. Just precis vad vi hade sagt innan. Nu säger man att arbetsgivarna skall få betala för ungdomspraktikplatserna. Annars riskerar de att slå ut vanliga ungdomsarbetsplatser. Precis vad vi har sagt i ett års tid. Precis vad vi sade när systemet introducerades. Det är faktiskt tragiskt att det skall vara för sent och för litet när regeringen väl gör något. Tyvärr karaktäriserar detta på något sätt regeringens politik, det är för sent och för litet. Likadant är det när det gäller utbildning. Många borgerliga ledamöter har stått här i talarstolen i dag och talat om hur bra den borgerliga regeringen har varit på utbildningsområdet, hur många platser man har tillskapat osv. Sanningen är att aldrig tidigare har så många ungdomar förvägrats rätten till en högre utbildning. Man har sagt nej till att de skall ha rätt till utbildning. Vad är regeringens svar på allt detta? En ung moderat, Fredrik Reinfeldt, talade förut. Tyvärr är han inte kvar i kammaren längre. Han skulle försöka förklara vad alternativen är. Det man nu vill göra är att försämra arbetsrätten. Han säger att arbetsrätten är så hemsk därför att ungdomar är de som drabbas och blir utslagna och inte får fotfäste på arbetsmarknaden. Det är litet märkligt, för man kan se internationellt att försämringen av anställningsskyddet inte ger fler jobb. Det kan man se i vilket annat land som helst. Dessutom hävdar regeringen att ungdomar skall ha lägre lön på arbetsmarknaden, annars är de inte attraktiva, annars får de inte jobb. Samtidigt säger man att om vi bara tar bort antställningsskyddet kommer ungdomar att bli oerhört mycket mer attraktiva. Om vi tittar på de fall som vi har sett är attraktiva, de som kommer att få stöd av ett borttagande av LAS, finner vi att de är medelålders män. För ett par veckor sedan avslöjades det i Trollhättan att Saab hade något slags lista över vilka man ville bli av med. Vilka var det? Jo, det var människor som hade arbetsskador. Det var föräldralediga. Vad jag känner till är det rätt ofta ungdomar som är föräldralediga. Det var litet alllmänt stökiga personer, litet bråkiga. Det är också ofta ungdomar, som vågar säga ifrån om vad man tycker. Jag tror att ungdomar vill ha trygghet precis som alla andra. Andra alternativet kom fram i pigdebatten, alltså att man skulle skapa något slags låtsasjobb hemma i köket och i bostäderna. Det är klart att om Fredrik Reinfeldt säger att alternativen som det handlar om är arbetslöshet eller pigsysselsättning kanske vissa ungdomar vill ta det jobbet. Jag tror att det landets ungdomar vill ha är riktiga jobb. Det går faktiskt att skapa sådana med en socialdemokratisk ekonomisk politik. Det går också genom att skapa ett system med fri intagning till högskolan, genom att inrätta ett system med rekryteringsstöd till riktiga jobb i stället för ungdomspraktik, genom att begränsa det övertidsarbete vi ser i dag och genom att fundera på en engångsmodell för frivillig pensionering av människor mellan 60 och 64 år mot krav på nyanställningar. Det går. Det är ett viktigt budskap att skicka, budskapet att det faktiskt behövs och att det går att skapa jobb till landets ungdomar.

Herr talman! Botten är nådd. Nu vänder konjunkturen uppåt med en rasande fart inom exportindustrin. Detta spådde Handelsbankens ekonomer i sin senaste konjunkturrapport. Jag kommer att uppehålla mig litet grand kring de problem som vi har i Jönköpings län. Jag vill dela in länet i tre regioner. Vi har en region med mycket utpräglad småindustri, varav en del är inriktad på export. Den går naturligtvis bra. Men vi har också småindustri som är mer inriktad på hemmamarknaden. Där är man mycket tveksam till den bedömning som Handelsbanken gör. Den andra regionen är Jönköpingsregionen, som i och för sig har klarat sig någorlund. Men där har vi de större företagen och de börjar att lägga ned sin verksamhet, de avvecklar och varslar människor. Sedan har vi den tredje regionen. Här vill jag ansluta mig till det Catarina Rönnung uttryckte i går i den näringspolitiska debatten. Jag stöder den anklagelsen mot regeringen som med sin politik praktiskt taget utraderar en hel yrkesgrupp. Jag tänker självfallet på trähusindustrin. Den har mycket stora svårigheter att ''övervintra'', som de själva kallar det. Det hjälper inte med förändringar i LAS på något sätt, för de har inte avsättning för sina produkter. Det här, herr talman, innebär också att byggarbetarkåren riskerar en arbetslöshet på runt 50 % i Jönköpings län. Någonting måste göras! Därför är det ännu viktigare att vi i den här kammaren försöker samla oss kring ett program för sysselsättning över hela landet. Vi kommer efter mig att få höra samma jeremiad av talare från andra län, som har precis samma problem och kanske ännu värre. Enligt den stastik som vi får från myndigheterna ligger vi i vårt län ganska bra till när det gäller arbetslösheten. Jag vill ändå konstatera att den öppna arbetslösheten på ett år ökat med 3 500 människor. Ändå ligger vi på övre delen av skalan. Finns det inte några ytterligare problem? Jo visst, självklart ställer vi i Jönköpings län precis samma frågor som många andra. Det som vi oroas allra mest för är naturligtvis ökningen av långtidsarbetslösheten. De som framför allt drabbas är kvinnorna inom den offentliga sektorn, beroende på att kommuner och landsting nu gräver ganska djupt i personalkadern. Det är tjänstemän med kanske en lägre utbildningsgrad än många andra som oftast genom rationaliseringar kommer att få lämna sina arbetsplatser. En annan grupp som vi också är väldigt oroade över är de deltidsarbetslösa. Även här är det självklart primär och landstingskommunerna som svarar för den stora ökningen. Men det börjar att sprida sig även till industribranscherna, där arbetsgivarna och arbetstagarna kanske gemensamt kommer överens om att minska arbetstiden för att något så när hålla arbetsstyrkan intakt. Följden blir deltidsarbetslöshet. Liksom Martin Nilsson är jag oroad för den höga ungdomsarbetslösheten. Vi ligger i länet inte i topp i alla fall, men 13--14 % av alla våra ungdomar mellan 18 och 24 år är öppet arbetslösa. Någonting måste göras! Jag tror att det här problemet aldrig hade uppstått med en socialdemokratisk regering.

Herr talman! På Gotland är i dag 8,3 % av befolkningen öppet arbetslösa. På länsarbetsnämnden säger man litet tröstande att det är förhållandevis bra. Så långt har det alltså gått i Sverige att vi säger om mer än 8 % öppen arbetslöshet ''förhållandevis bra''. När jag var ny i riksdagen för åtta år sedan kunde jag aldrig drömma om att jag skulle få uppleva en sådan arbetslöshet. Nu har man nästan tappat respekten för de här siffrorna. Vi har hört så många larmrapporter och sett så många felslagna prognoser att vi nästan har vant oss, och det är det farligaste av allt. Till vintern blir kanske varannan gotländsk byggnadsarbetare arbetslös. Trots åtgärder från en aktiv och effektiv länsarbetsnämnd är läget precis så allvarligt. Arbetsmarknadsministern har tidigare under debatten i dag avfärdat de socialdemokratiska inläggen som ''gnöl''. Jag ställer mig frågan: När menar arbetsmarknadsministern, regeringen och Centern att man skall protestera? Skall vi vänta tills arbetslösheten blir ännu högre? Herr talman! Som jag för övrigt kan konstatera är det en enda företrädare för regeringspartierna som funnit det mödan värt att befinna sig i kammaren under den här debatten. Hela Sverige lider av arbetslösheten. När utvecklingen börjar gå åt rätt håll igen, kommer delar av landet alldeles självklart att få ett uppsving i sysselsättningen igen. Andra delar, och dit hör mitt hemlän, kommer att ha det mycket svårt att ta tillbaka det som har förlorats därför att marginalerna är så små och nödvändig service, eller det vi kallar infrastruktur, under mellantiden har slagits ut. Vi behöver långsiktigt ca 5 000 jobb på Gotland. Då får vi ett tillräckligt befolkningsunderlag för att behålla den service vi behöver för att inte drabbas av en befolkningsminskning. I stället för 5 000 nya jobb ser framtidsutsikterna ut som så att det blir ytterligare ökad arbetslöshet de närmaste åren, med en stadig nedgång frånsett en viss planerad lättnad under nästa sommar. För en liten arbetsmarknad är sårbarheten naturligtvis mycket större. Den struktur som vi har innebär bl.a. en förhållandevis mycket liten industrisektor. Den sektorn består delvis av livsmedelsindustri, som naturligtvis är beroende av råvaror för sin existens. Därför hänger vår framtid delvis på en jordbrukspolitik som inte gynnar de stora slättjordbruken på bekostnad av skogsbygderna, höglandet och Östersjöns öar. Den består av cement och stenindustri, som är beroende av att byggandet kommer i gång. Den består av kommmunikationselektronik, som kräver att investeringarna inom detta område inte avstannar eller uteblir. Gotlands läge medför också ett stort beroende av att Östersjön kan bli ett rent vatten. Det handlar om vår direkta livsmiljö men också om våra möjligheter till utkomst. Turism kräver hälsosamt badvatten. Om de gotländska fiskarna måste ligga i hamn därför att fisken dör blir det inga inkomster. Reningsplanen för Östersjön måste genomföras och åtgärder mot fiskdöden vidtas snarast. Nu vägrar jag att hålla ett anförande som bara visar på negativa trender. Turismen har haft två tämligen goda säsonger till följd av att man med hjälp av marknadsföringsinsatser har kunnat dra nytta av det regeringsmisslyckande som innebär att kronan är svag och att svenskarna semestrar i hemlandet i större utsträckning igen. Turistbranschens utvärderingar visar att mer än 80 % är nöjda med sin Gotlandssemester. Nu försöker man skapa bilden av Gotland som ett rekreationsområde även utanför sommarmånaderna. Framför allt behöver vi stärka aktiviteterna i utlandet för att dra utländskt kapital till oss. Det händer också andra intressanta saker på Gotland, inte minst på kulturområdet. Vi har haft en skulpturutställning i sommar som har gett eko långt utanför landets gränser. Vi har nya utbildningar i konst, dans och teater och startar snart en filmutbildning på flera nivåer med helt nya idéer. Vi har ett baltiskt översättar och författarhus. I dagarna sänder Högskolan i Visby den första satellitföreläsningen till universitet runt Vår målsättning är klar: Gotland skall bli ett bra län att bo i, ett län där man kan arbeta, ett län där miljön är god och ett län där kulturen blomstrar. För att uppnå det målet måste vi ha ett rättvist skatteutjämningssystem som inte missgynnar oss, en statlig ekonomi som fungerar, en fungerande och väl utbyggd offentlig sektor, stöd för fortsatt och utökad högskoleutbildning och framför allt en regering som sätter kampen mot arbetslösheten främst.

Herr talman! Även i den valkrets som jag kommer ifrån, Blekinge län, har vi drabbats av arbetslöshetens gissel. Vi i Blekinge är visserligen vana vid att brottas med problem på arbetsmarknaden, mycket med anledning av att Blekinge är ett ganska industritätt län. Tillverkningsindustrin ligger ofta i Blekinge medan huvudkontoren och utvecklingsenheterna ligger i någon storstadsregion eller utomlands. Problemen i Blekinge är dock i dag så pass stora att man nästan kan säga att de är övermäktiga, om man mäter dem i siffror och ser till arbetslösheten i förhållande till arbetskraften. Det är 14,5 % av arbetskraften som i dag står utan ett ordinarie arbete. I dagens debatt låter det kanske som en siffra vilken som helst. Men jag vill gärna klä den i ord och ge några exempel. Det är 13 400 blekingar som befinner sig utanför den ordinarie arbetsmarknaden, och det är nästan lika många som invånarna i Olofströms eller Sölvesborgs kommuner. Så många människor är det som är arbetslösa. Om alla arbetslösa vore i genomsnitt 1,70 m långa och ställde sig på axlarna på varandra, skulle de utgöra en sträcka på 23 mil. Det är lika långt som från Karl-Gösta Svensons Kråkerum, Jämjö, till Kristianstad, där skatteministern bor, och tillbaka igen. Så omfattande är arbetslösheten. Lägger man sedan till alla de varsel som har utfärdats i länet, blir situationen ännu allvarligare. Landstinget har varslat 1 000 personer, framför allt i Karlskrona och och delvis i Karlshamn. 90 % av de varslade är kvinnor. Marinkommandot i Karlskronavarvet har varslat 210 personer, detta varv som av Moderaterna i valrörelsen blev lovat fler beställningar. Utöver de exempel som jag redan har nämnt, nöjer jag mig med att ta upp personer har varslats, förutom de som tidigare under åren har fått lämna sina anställningar. Vi blekingar ser alltså en del mörka moln på vår himmel. Men tack vare den politik som man tidigare förde satsades det en del på Blekinge, som ändå ligger en bit från Stockholm. Jag tänker då på utlokaliseringen av Kustbevakningsverket, Boverket, SIFO och inte minst satsningen på högskolan Karlskrona/Ronneby, som vi är väldigt glada och tacksamma över och som i framtiden kommer att betyda mycket positivt för utbildningen i Blekinge och för de människor som vill bo och verka i länet. Jag har målat upp en del mörka siffror och moln. Men visst finns det hopp inför framtiden. Geografiskt sett ligger Blekinge egentligen ganska bra till med tanke på utvecklingen i det forna Blekingehamnarna och den nya marknad som så småningon kommer att öppnas. Vidare ser jag med tillförsikt fram emot en bro över Öresund, som gör det möjligt att knyta också Blekinge och dess arbetsmarknad närmare kontinenten och Västeuropa. Detta innebär på sikt att vi i Blekinge kommer att klara oss ganska bra. Det är jag övertygad om. För närvarande krävs det dock kraftfulla åtgärder, åtgärder som syftar till att ytterligare bygga ut infrastrukturen, så att vi skall kunna möta framtiden. Mig veterligt har inte regeringen föreslagit särskilt kraftfulla åtgärder. Vi från Blekinge framförde en vädjan om att få statlig hjälp för att man skulle slippa att sparka ut människor från den gemensamma sektorn. Vi ville att staten -- i enlighet med Östergötlandsmodellen -- i stället skulle bidra med 80 %. Detta förvägrades vi dock. Dessa människor skall nu tydligen sparkas ut, samtidigt som sjuka och äldre behöver vård. Men staten tycker att det är bättre att människor blir arbetslösa. Lösningen på problemen är tydligen en ändring i lagstiftningen, framför allt i lagen om anställningsskydd. Många tidigare talare från regeringspartierna har ju sagt att syftet med detta är att göra det möjligt att anställa fler människor. Trots min långa erfarenhet av förhandlingar, inte minst när det gäller småföretag, kan jag inte se någon förbättring av möjligheterna att anställa, snarare ökar möjligheterna att sparka ut människor från företagen. Det är inte det som vi behöver, utan vi behöver fler jobb. Jag har hållit på länge med fackligt arbete. På de flesta företag fungerar samarbetet väldigt bra mellan parterna -- det finns kanske några företag som missköter sig. Låt oss i stället slå vakt om samarbetet och behålla den lagstiftning som vi har.

Herr talman! Halland är ett bra landskap att bo och arbeta i. Men Halland, liksom landet i övrigt, har drabbats hårt av regeringens nyliberala politik. Vårt län har tidigare klarat sig bra vid lågkonjunkturer, men orken räcker inte för att vi skall kunna motstå de påfrestningar som vi nu utsätts för. Detta har orsaker i att strukturen i näringslivet är föråldrad. Industriprodukterna är i stort sett mogna och kan inte utvecklas mera. Länet har nästan dubbelt så många sysselsatta inom jordbruket jämfört med riket i övrigt, vilket ställer till med problem vid omställningen av jordbruket. Vi har nu i Halland arbetslöshetssiffror som ligger kring riksgenomsnittet. Ungdomsarbetslösheten ligger tidvis över genomsnittet för landet som helhet. Framtidsutsikterna är inte de bästa. Regeringens tvärstopp på byggmarknaden har gjort att stora neddragningar har skett inom byggvaruindustrin. Om det inte kommer i gång någon byggnation, kommer stora delar att slås ut och förmodligen aldrig att återuppstå. Ca 35 % av byggnadsarbetarna befinner sig utanför den ordinarie arbetsmarknaden, och det förhåller sig likadant med metallarbetarna. Vid årsskiftet beräknas hälften av byggnadsarbetarkåren att stå utanför arbetsmarknaden. Situationen är likartad för industriarbetarna. Länets utbildningsnivå när det gäller eftergymnasial utbildning ligger under riksgenomsnittet. Förklaringen är inte enbart närheten till högskolor, utan den står att finna i den låga tekniknivån i länets industri. Trots dessa strukturella problem är Halland det län som erhåller minst stöd för regionalpolitiska insatser. Länet ligger befolkningsmässigt på den övre halvan av listan över hela landet, och länets befolkning ökar nu mest jämfört med alla län i riket. Om länet skall klara strukturomvandlingen, måste utvecklingsstödet räknas upp och anpassas till de befolkningsmässiga och strukturella förutsättningar som finns. Herr talman! Arbetsrättslagstiftningen gäller även i Halland. Vi skall noga följa de utfästelser som regeringspartierna nu gör om att sysselsättningen skall öka, om förslaget om ändringar i arbeträtten antas av riksdagen. En fråga till regeringspartierna blir: Hur många nya jobb kommer fram om riksdagen antar förslaget om ändring av lagen om anställningsskydd så, att den fackliga vetorätten mot oseriösa entreprenörer tas bort? Jag förväntar mig ett svar på den frågan, men det blir väl inte aktuellt i dag, eftersom jag kan se enbart socialdemokrater i kammaren. Verkligheten är nog den, att om marknadsföringen av dessa lagändringar skulle ha varit föremål för granskning av Konsumentverket, hade regeringen blivit fälld för vilseledande reklam. Hur kan någon påstå att det skulle påverka sysselsättningen om en lokal facklig organisation lägger ett veto mot en oseriös och därmed illojalt konkurrerande entreprenör? Det är för oss en gåta. Blir entrepenaden då inte utförd av en annan entrepenör som följer den svenska lagstiftningen? Än har inte den ekonomiska brottsligheten brett ut sig så mycket att det saknas seriösa entreprenörer. Efter att ha lyssnat på denna allmänpolitiska debatt i snart två dagar kan jag konstatera att regeringspartierna redan har kastat in handduken. Det är vad vi socialdemokrater gör som är avgörande för folks framtidstro, inte vad regeringspartierna gör. Samtidigt döms vi för att inte ha några idéer för framtiden. Om så vore fallet behövde ni väl inte vara oroliga för att inte få väljarnas stöd. I stället låter det nu som om regeringspartierna redan knappt ett år före valet har börjat städa hyllorna i Rosenbad och kommit ner till skiktet ''önskemål från SAF''. Det är bara att konstatera att detta skikt inte har någon förankring i folkopinionen. Det är därför framtidstron sviktar.

Herr talman! Jag höll på att säga partivänner. I går kväll var jag på väg till Järntorget för att köpa litet frukostmat. Jag blev chockad. För första gången i mitt liv mötte jag en tiggare i Sverige, en tiggare på Västerlånggatan i Stockholm -- min födelsestad. Det trodde jag väl aldrig att jag skulle uppleva. Han satt där med en filt om axlarna och bad om en skärv. Vadan och varthän, är en en gammal fråga. Jag frågar: Vart är Sverige på väg? Vart leder den enda vägen? Kan vi inte svänga in på en annan väg? Eller kanske vi skall gå ombord på ett fartyg? Tre regeringsförklaringar har denna den mest kompetenta regeringen någonsin, enligt statsministerns egen blygsamma utsago, levererat. Vi skall bryta den ekonomiska stagnationen och återupprätta Sverige som en tillväxt och företagarnation med en stark och växande ekonomi. Vi skall förbättra välfärd och social omsorg, och inleda särskilda insatser för de sämst ställda, sade regeringen 1991. 1992 års regeringsförklaring sade: Ja, det skall vi göra. Vi har gjort framsteg, men mer behöver göras. Ingen uppgift framstår i dag som mer betydelsefull än att skapa förutsättningar för nya jobb, heter det i årets regeringsförklaring. Jag säger: Ord, ord -- det räcker inte med ord. Det är handling som lever vidare. Vad blev det i handling? Mer än 600 000 människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, negativ tillväxt för tredje året i rad, över 200 miljarder kronor i budgetunderskott, 1 000 miljarder kronor har konungariket Sverige i skuld. Stark och växande ekonomi var målsättningen! Jag kom att tänka på den bön som bads i Storkyrkan vid riksdagens öppnande. Jag citerar: När våra handlingar inte stämmer överens med våra ord, förlåt oss, Gud. Jag tycker att regeringen skall överväga att använda den. Sluta att skylla på Socialdemokraterna för era misslyckanden! Vad har en regering, som i tal och skrift gång på gång lägger ansvaret på oppositionen, för existensberättigande? Som vanligt gjorde arbetsmarknadsministern det i sitt anförande i morse. Jag tycker att det vore bättre om regeringen använde sin kraft och det förtroende man har fått från väljarna till att i handling uppnå de stolta parollerna om att förbättra välfärden och skapa förutsättningar för nya och flera jobb. Målsättningen är ju bra. Jag föreslår att regeringen tar en diskussion om mål och medel. Nu borde politiken handla om att omvandla konjunktursignaler till jobb, skriver Dagens Industri. Ja, gör det snälla regeringen! Se till att föra en ekonomisk politik som inger förtroende och framtidstro hos presumtiva företagare och befintligt näringsliv, så att investeringarna kommer i gång. I den ekonomiska debatten i går sades från finansutskottets borgerliga ledamöter att efterfrågan inte skall stimuleras. Min enkla fråga blir då: Hur i all sin dar skall ett företag våga göra nyinvesteringar och skapa mer produkter och fler tjänster, om man i företaget inte är säker på att produkterna eller tjänsterna kommer att köpas av någon? Är detta logiskt? Vi kan ju inte bara satsa på exporten. Det är ju bristen på inhemsk efterfrågan som är det stora problemet i dag. Under senare tid har också allt fler kommit till insikt om detta. När blir det regeringens tur? När det gäller kommunerna finns det efterfrågan, fast då brukar den kallas behov. Men vad för regeringen för politik därvidlag? Jo, resurserna har minskat. Men behoven av vård och omsorg kvarstår, och de ökar eftersom vi blir allt äldre. Är detta logik? Det är i alla fall en konstig politik. Regeringens politik har lett till att arbetsmarknadsläget i Göteborgs och Bohus län för närvarande kännetecknas av en rekordhög arbetslöshet. Trots höga volymer i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har ökningen i arbetslösheten inte kunnat hejdas. Kommunerna i norra Bohuslän har en arbetslöshet på nästan 11 %. Bohus län. Det motsvarar nästan tre gånger invånarantalet i Lysekil. Det är ungefär lika många som bor i Mölndal. I Bohuslän, den valkrets som jag representerar, är det 15 835 människor som inte har jobb. Den enskilda människan far illa av den borgerliga regeringens politik. Att långvarig arbetslöshet föröder människors livschanser och riskerar att leda till allvarliga personliga och sociala problem för individer och familjer, är faktiskt en mycket insiktsfull beskrivning i regeringsförklaringen. Men regeringen, se då till att människor inte utsätts för dessa tragedier! Skapa t.ex. förutsättningar för Scanraff i Lysekil att investera i en anläggning som kan rena högsvavlig tjockolja. Den får av miljöskäl inte användas i Sverige. Därför exporteras den till Europa och kommer tillbaka i form av svaveldioxid och kvävedioxid och försurar våra marker och vattendrag -- en märklig hantering. Ett tips till regeringen är att både göra en insats för miljön och för att skapa jobb. Det talas om förnybara energikällor. Projekt biobränsle i Västsverige drivs i samråd mellan O, P, R och S län, skogsföreningarna och Västsvenska lantmän. Regeringen kan här skapa förutsättningar för framtidsinriktade investeringar som skapar jobb och som är bra för miljön. I Bohuslän har vi många fler bra förslag, men mina sex minuter, herr talman, räcker inte till fler. Min uppmaning till regeringen blir: Se till att era ord stämmer överens med era handlingar! Herr talman! Detta kallas för allmänpolitisk debatt. Jag vill påstå att det är fråga om falsk varudeklaration. Regeringspartierna vill inte ha debatt om sysselsättningspolitiken.

Herr talman! Sysselsättningssituationen i Västsverige är nu, som andra har vittnat om, katastrofal. Man saknar ord som är starka nog för att uttrycka den situation som råder och den oro man känner för alla dem som står utan sysselsättning. Enligt länsarbetsnämndernas prognoser kommer situationen att undan för undan förvärras. Regeringen bär ansvaret för att Sverige har västvärldens sämsta ekonomiska utveckling och för att vi, enligt Konjunkturinstitutets prognos, är på väg mot det värsta ekonomiska bakslaget under hela den svenska industrialismens historia. I år förväntas BNP falla med 3 %, trots regeringens prognos från förra året om en ökning med 1 %. Få regeringar har så totalt missbedömt effekten av sin egen politik som den nuvarande. Regeringen kan inte bara passivt sitta och vänta på konjunkturuppgången och tro att den skall lösa alla problem. Krisen är för djup för att exportindustrin ensam skall orka dra i gång ekonomin. I stället för fromma förhoppningar krävs här en handlingskraftig politik för att ta landet ur depressionen. I Älvsborgs län står mer än 36 000 människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden, vilket motsvarar 13,4 % av den arbetsföra befolkningen. Enligt prognosen kommer denna siffra om ett år att ha ökat till mer än 40 000 människor -- 14,6 % av den arbetsföra befolkningen. Särskilt besvärlig är situationen för ungdomar, handikappade och utomnordiska medborgare, där ca 30 % i dag är arbetslösa. Efterfrågan på hemmamarknadsindustrin är fortsatt svag. Handeln drabbas av en fortsatt försämrad köpkraft. Kommuner och landsting står inför stora nedskärningar. Den inhemska efterfrågan måste stimuleras. Vi socialdemokrater har i olika sammanhang lagt fram förslag om detta. I norra Älvsborg har problemen inom bilindustrin, framför allt Saab, gjort att många har friställts. Detta drabbar också underleverantörerna. Norra Älvsborg är starkt beroende av bilindustrin. Detta gäller framför allt Dalsland, där underleverantörerna inom bilindustrin står för en stor del av sysselsättningen. Nedskärningen inom Teli i Vänersborg har slagit hårt mot denna del av regionen. Som ägare till Teli har staten här ett stort ansvar. Herr talman! Jag övergår nu till att tala om sysselsättningen inom byggbranschen, där situationen är mest katastrofal. I Älvsborgs län står i dag 39 % av arbetskraften utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Situationen är liknande i övriga Sverige. Länsarbetsnämnderna tror att denna siffra i februari månad kommer att ha ökat till 50 % för hela riket. Byggandet är en motor i samhällsekonomin. En byggnadsarbetare genererar jobb åt många andra i angränsande branscher. Stora delar av branschen slås nu ut -- arbetskraft försvinner, byggföretag liksom stora delar av byggnadsämnesindustrin slås ut. Kunnande och kompetens försvinner. Längre fram i ett annat konjunkturläge, när byggandet behöver ökas och när vi behöver bygga ifatt det behov som då kommer att finnas, kommer vi att stå utan stora delar av den bransch och det kunnande som vi då kommer att behöva, med höga kostnadsökningar som följd. Därför måste krafttag nu tas för att ta branschen ur denna djupa svacka. Det ROT-program riksdagen beslutade om i juni har endast marginellt påverkat sysselsättningen. Det som nu vill till är helt andra tag. Ett ROT-program värt namnet måste omedelbart sättas in. Byggnadsarbetareförbundets utredningsavdelning har tagit fram ett förslag till ROT-program som det kan finnas anledning att titta närmare på. Enligt deras utredning finns 300 000 lägenheter som är i behov av ombyggnad. Tidigarelägg en tredjedel av dessa ombyggnadsinsatser! Det skulle vara rätt medicin i dagens läge. Ombyggnader är arbetsintensiva. Byggnadsarbetareförbundet har föreslagit ett sådant program. Det skulle enligt deras beräkningar ge jobb åt ca 30 000 personer per år under två år. Folk som går arbetslösa skulle få arbete. Samhällsekonomin skulle stimuleras. Utslagningen av byggnadsindustrin och angränsande branscher skulle hejdas. Stora vinster skulle göras socialt. Samhället skulle få något för de pengar som i dag passivt betalas ut i arbetslöshetsersättning. Regeringen får inte längre vara passiv i dessa frågor. Se till att få fart på byggandet! Efter att ha lyssnat på Bo G Jenevalls anförande i går inser jag att det kanske nu finns majoritet i riksdagen för en annan politik än regeringens på detta område -- om nu Jenevalls åsikter delas av hans parti. I ett frågesvar i tisdags sade den i regeringen som har ansvar för bostadsfinansieringen, Bo Lundgren, att byggbehovet är litet. Med den nuvarande bostadspolitiken har det blivit det. Byggnationen ligger nu på den lägsta nivån sedan 40-talet. Orsaken är att den nuvarande bostadspolitiken drivit upp hyrorna till en nivå som gör att folk inte längre har råd att bo i de senaste årgångarna. Lågkonjunkturen bidrar också. Med en annan bostadspolitik, en som gjorde att folk hade råd att bo, skulle efterfrågan vara en annan. Behoven försvinner inte, utan folk tvingas i stället att tränga ihop sig. Det är illa att det ansvariga statsrådet inte inser detta. I södra delarna av Norra Älvsborg är byggmaterielindustrin den ledande industrin. Den nedgång i byggandet som nu skett har fått och får stora konsekvenser för dessa bygder. Därför skulle ett ökat byggande ge den stimulans som dessa bygder och dessa industrier så väl behöver. Alternativet är ökad arbetslöshet och utslagning av för vårt land viktig industri. Herr talman! Det här är en allmänpolitisk debatt, men det är bara socialdemokrater som deltar. Det visar kanske på vårt intresse för dessa frågor och på regeringspartiernas och regeringens ointresse.

Herr talman! Först vill jag instämma i vad Rune Evensson har sagt om läget i Norra Älvsborg. Jag skall ta upp situationen i min hemkommun. De senaste åren har ju Trollhättan omnämnts oftare än någonsin i massmedierna. Det har rört sig om positiva nyheter som kommunens aktiva insatser mot arbetslösheten och den lyckade presentationen av den nya Saab-modellen. Men det har tyvärr mest rört sig om negativa nyheter om människor som far illa när arbetslösheten ökar lavinartat. I Trollhättan är nu över 4 000 -- eller mer än 12 % -- öppet arbetslösa. Den senaste tiden har nyheter från vår kommun också handlat om flyktingar som misshandlats och om moskén som satts i brand. Många frågar vad som hänt i Trollhättan, eftersom en opinionsundersökning bara för några år sedan visade på att man i kommunen hade en positivare inställning till invandrare än i landet i övrigt. Vad som hänt kan väl ingen uttala sig säkert om. Men våldsdåden har utförts av några få, som är missledda av de krafter i samhället som blåser under hat och fördomar. För detta har hatets kolportörer, sådana som Ian Wachtmeister, Anders Klarström och deras anhang, ett stort ansvar. I den mån som attityderna till flyktingar har hårdnat tror jag dessutom att det finns ett samband med den dramatiskt stigande arbetslösheten. Flyktingar får stundom skulden för att regeringen bedriver en politik som tar jobben från folk. Negativa attityder har lättare att få fotfäste i tider av orättvisor, otrygghet och arbetslöshet. Därför är de bästa botemedlen att se till att folk får jobb och att stoppa de ensidiga försämringarna av ekonomin för lågavlönade och arbetslösa. Det är också mycket olyckligt att regeringen har visat prov på en så häpnadsväckande nonchalans när vi drabbats av omfattande varsel och uppsägningar: -- Den som kritiserat statsministern har fått veta att han är okunnig. -- Den som krävt insatser av den s.k. näringsministern uppmanas starta eget. -- Den som krävt besked av arbetsmarknadsministern har fått veta att han inte är någon jultomte. I vår kommun görs nu en rad mycket aktiva insatser. I förrgår presenterades ett omfattande åtgärdsprogram vars syfte är att minska arbetslöshetens skadeverkningar. 60 miljoner satsas för att ta ner arbetslösheten 3 %. Paketet innehåller insatser för nya jobb, trygghetsavtal för kommunens anställda samt tillfälliga jobb och utbildningar. En aktiv, socialdemokratiskt ledd kommun som vår kan göra mycket för att skapa jobb, men möjligheterna är ändå begränsade. Det är regeringens ansvar att trygga industrins utveckling genom större satsningar på utbildning och forskning. För att skapa fler jobb krävs insatser både för att stödja den industri som finns och för att skapa ett allsidigare näringsliv. Vi socialdemokrater har i riksdagen föreslagit fler platser till vår högskola, större satsningar på kommunikationer och större satsningar inom byggandet. Vi har också gått emot den hårda brandskattning som skett av kommunernas ekonomi. Det är en politik som tillsammans med ökad köpkraft skulle få hjulen att snurra. Men de borgerliga säger bara nej, nej, nej. Det räcker ju inte med att industrin får fram bra produkter. Någon skall ju också ha råd att köpa dessa. Regeringens åtstramning av köpkraften och arbetslösheten i sig är därför hinder för industrins utveckling. I ett Trollhätteperspektiv skulle man kunna säga att för varje person i vårt land som blir arbetslös eller får sin standard kraftigt sänkt missar Saab en möjlig kund. En hård åtstramningspolitik som den regeringen nu för får också de allra värsta effekterna i en industriregion som vår. Omvänt kan man säga att den socialdemokratiska politiken som skulle stimulera tillväxten skulle vara mycket positiv för oss. Vi har i vår region en teknologiskt mycket högt utvecklad industri, som har stora framtidsmöjligheter. Dess utveckling sker redan nu till stor del i ett internationellt samarbete, och i framtiden kommer detta att gälla i än högre grad. Herr talman! En politik som får fart på tillväxten skulle minska arbetslösheten. En rättvis fördelningspolitik skulle befria många från alltför knappa villkor. Det skulle också skapa ett mjukare samhällsklimat, där färre skulle lyssna till dem som förespråkar intolerans och våld. Med det, herr talman, vill jag tacka partivännerna som har lyssnat på mitt anförande. De borgerliga är som vi hört tidigare inte intresserade.

Herr talman! Dagligen får vi genom massmedia veta att det nu går bra för Sverige. Exportindustrin har inte på decennier haft så stora vinster. I Skaraborg har inte det gett några nya arbetstillfällen. Kapitalägarna ägnar sig nu återigen i allt högre grad åt lnande affärer med sina pengar utan att det ger en enda arbetslös arbetare sysselsättning, ett förhållande som betydligt minskar arbetets värde och därigenom tar bort möjligheterna för oss som arbetar och saknar kapital att vara delaktiga i hur vår välfärd och framtid gestaltas. Med regeringens politik börjar kapitalet må gott igen. Och det innebär att kapitalägarna inte behöver arbetande människor. Arbetslösheten ökar. Saker och tjänster kan köpas där de är billigast, således där lönerna är lägst. Våra gemensamma försäkringar mot arbetslöshet, sjukdomar m.m. raseras. Vård och omsorg för de svaga dras in. Starka krafter vill minska lönerna för de stora grupperna, som oftast är lågavlönade. Tryggheten och insatserna för äldre och handikappade är i fara, osv. osv. I Skaraborg ser vi tydliga effekter av kapitalismens och industrisamhällets utslagningsmekanismer, där människor betraktas som avfall. Situationen i många länder ute i Europa, med hög permanent arbetslöshet och människor som lever på understöd, har av många av oss betraktats som en mardröm. Den mardrömmen är nu verklighet i dagens Sverige, med en regering som gett upp tanken att alla människor har rätt till ett arbete. Arbetslösheten är regeringen Bildts största misslyckande, och det är ett katastrofalt misslyckande att föra en politik som leder till att den öppna arbetslösheten växer från 3 % till 12 % på mindre än ett år. Sedan regeringsskiftet har arbetslösheten i Skaraborg fyrdubblats. Genomsnittligt i år har nästan 20 000 människor ställts utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Men det är också ett misslyckande för hela arbetsmarknadspolitiken att kontantstödet tillåts växa långt snabbare än de aktiva åtgärderna. Över 500 000 svenskar tvingas i dag att leva på kontantstöd i stället för arbete eller utbildning. Förra året betalades ut en miljard i kontantstöd i Skaraborg, och den summan blir större i år. Länsarbetsnämnden hemma i mitt län bedömer i sin prognos av utvecklingen av arbetsmarknaden under resten av 1993 och hela 1994 bl.a. att det blir en fortsatt minsknng av industrisysselsättningen, vikande offentlig sysselsättning, svårigheter att upprätthålla sysselsättningen inom den privata tjänsteproduktionen och att antalet personer som står utanför arbetsmarknaden fortsätter att öka. Man ser ingen påtaglig förändring under 1994, vilket innebär 14 % arbetslöshet. Långtidsarbetslösheten i Skaraborg väntas ligga kvar på en fortsatt hög nivå, dvs. en tredjedel av samtliga arbetslösa, och det är 4 000 människor. I stor utsträckning är det män i åldern från 25 till drygt 50 år. I slutet av augusti fanns det över 6 000 arbetslösa ungdomar i Skaraborg, och det är 1 600 fler än motsvarande tid förra året. Det innebär att 25 % av ungdomarna i Skaraborg är arbetslösa, en femtedel långtidsarbetslösa. Länsarbetsnämnden tror inte heller här att situationen kommer att förbättras, om man inte sätter in mycket omfattande åtgärder. Jag instämmer i det Berndt Ekholm sade, att bakom den offentliga statistiken finns det enskilda människor som måste ha kraft att leva vidare. Tusentals människor är i uppenbar fara att råka ut för psykisk och fysisk ohälsa, havererad ekonomi och förlorat självförtroende. Arbetslösheten är förödande för alla men värst för ungdomen och farlig för hela vårt samhälle. Det finns en, som jag tycker, försummad aspekt på arbetslösheten, och det är folkhälsan. Arbetslösheten är utan tvivel ett mycket allvarligt hot mot folkhälsan. Om vi studerar den av den socialdemokratiska regeringen 1988 tillsatta Folkhälsogruppens senaste rapport, kan vi konstatera att arbetslöshet är ett allvarligt hot mot folkhälsan och att det är de unga som påverkas mest. Arbetslösheten ökar risken hos ungdomar för alkoholmissbruk, rökning osv. För alla människor, såväl unga som äldre, innebär arbetslöshet risk för försämrad psykisk hälsa, från lättare besvär till allvarliga depressioner och självmord. I samma rapport sägs också att vissa skattningar beträffande arbetslösa ungdomar tyder på att det skulle vara billigare för samhället att betala dem för ett arbete, jämfört med de kostnader som samhället åsamkas genom deras arbetslöshet. Mitt budskap i denna debatt är att de unga måste gå före. De måste genom åtgärder och solidariskt handlande från oss äldre ges förutsättningar för ett bra liv, där delaktighet i arbetslivet ger dem betydelse och mening med livet. De unga måste känna att de behövs. Det handlar, som många tidigare sagt, om människovärde.

Herr talman! Den ekonomiska politik som skulle sätta fart på tillväxt och investeringar har verkligen misslyckats. Antalet personer som står utanför ordinarie arbetsmarknad ökar stadigt. Man kan utan överdrift påstå att hela samhällen håller på att slås ut. Även de större orterna i Värmlands län har drabbats hårt av företagsnedläggningar och neddragningar av arbetsstyrkan på många företag. Nedgången i bilindustrin och förändringar i försvarsindustrin har slagit särskilt hårt mot Värmland. Detta gäller också stålindustrin i länet. Vi har aldrig upplevt en så katastrofal situation på arbetsmarknaden. Det kommer visserligen rapporter om att trenden har vänt. Det stämmer för vissa företag, speciellt inom exportsektorn. Men nedgången i sysselsättningen fortsätter tyvärr i andra sektorer, så totalsiffran blir ändå negativ. Situationen är mycket allvarlig. Antalet arbetslösa var vid september månads utgång 12 500, en ökning med 500 sedan september 1992. Det låter kanske inte som en så stor ökning. Då skall man veta att antalet personer i åtgärder, exempelvis ungdomspraktik, ALU-jobb m.m., har ökat med ca 3 500 under samma tid. Kvarstående arbetssökande vid september månads utgång var 31 450. Siffran för september 1992 var ca 25 000. En katastrofal utveckling, vill jag påstå. Högsta arbetslösheten har Årjäng, med 9,9 %. Strax efter kommer Eda kommun. Jag är väl medveten om att man inte skall måla en känd potentat på väggen. Men bakom de här siffrorna döljs människor, 12 500 öppet arbetslösa värmlänningar som mår illa, minst sagt. De känner otrygghet, och de har fått det ekonomiskt sämre under sommaren. A-kasseersättningen sänktes med 10 % och bestämmelser om karens infördes, som innebär att man löper risken att få betala om man arbetar en kort tid. Detta är försämringar för de arbetslösa som vi socialdemokrater sade nej till i riksdagen. Vi ville höja marginalskatten för att klara ekonomin för de arbetslösa. Det är de arbetslösa och deras familjer som i dag utsätts för chockterapi av regeringen. Det är en orättfärdig politik, och den är farlig. Det är inte kommunalarbetare, metallarbetare, byggnadsarbetare, skogsarbetare och andra löntagargrupper som har förstört Sveriges ekonomi. Dessa människor återfinns i helt andra samhällsskikt. Åtstramningen för dessa grupper förvärrar också den redan förut förstörda ekonomin. Man köper det allra nödvändigaste och sparar för kommande, ännu bistrare tider. Det går ut över näringslivet, som lever på den inhemska konsumtionen. Små företag drabbas speciellt hårt. Man skall inte skylla allt elände och alla problem på den borgerliga regeringen. Men nog är det så att sparandet har gått för långt, och den delen har regeringen ansvar för. Om man i stället satsade för att få fart på ekonomin, som vi socialdemokrater har efterlyst gång på gång, skulle man uppnå positiva effekter. Man skulle undvika utgifter för kontantstöd med tiotals miljarder om man i stället ordnade jobb för de arbetslösa. Och det saknas inte förslag. Utbyggnad och upprustning av vägar, järnvägar, teleförbindelser, reparationer och ombyggnader av offentliga lokaler och anläggningar är flera områden, och det finns många förslag inom dessa områden i länet. Charlottenberg är ytterligare mycket angelägna objekt. Dessa exempel och förslag är lönsamma på sikt. De är nödvändiga för att upprätthålla industriell verksamhet och skapa ny sysselsättning. Satsningar på småföretag är det viktigaste området för att återskapa sysselsättning i framtiden, det är vi tydligen eniga om här i riksdagen. I det sammanhanget är det viktigt att vi får till stånd bättre finansieringsmöjligheter. Många projekt stupar på att de inte kan få fram pengar i dag, även bra projekt. Det är mycket olyckligt att regeringen har tagit pengar från utvecklingsfonderna och att man en period t.o.m. ville lägga ned dem, en idé som man tack och lov tydligen har övergivit i dag. Det är förbättrade finansieringsmöjligheter vi behöver på detta område, inte försämrade. Lokala investmentbolag kan vara värdefulla, det har vi sett exempel på i Hagfors. Uvoinvest, som kom till efter splittringen av Bruksinvest, är en stor tillgång när det gäller att finansiera olika industrisatsningar. Dessa pengar satsades av gamla ägare i Avslutningsvis vill jag nämna att det går att samarbeta lokalt över parti och organisationsgränser. Det har vi gjort i Hagfors i mer än ett och ett halvt år.Det har gett bra resultat. Hittills har det inte gått att påverka det stora österrikiska företaget Böhler i deras planer, men det jobbar vi med. Däremot har vi fått hjälp när vi har agerat gemensamt i fråga om Primus och andra småföretag.

Herr talman! Det är bara att instämma i vad tidigare socialdemokratiska talare har sagt om att arbetslösheten inte intresserar borgerliga ledamöter. Talarlistan bevisar också påståendet. Arbetslösheten är hög i Örebro län precis som i landet i övrigt. I den arbetsmarknadsutsikt som Länsarbetsnämnden gjort beräknas 26 000 av de arbetsföra länsinnevånarna stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden i slutet av året. Jämför man med 1991 är det en tredubbling. Arbetslöshetsnivån beräknas tyvärr kvarstå även under 1994. Vi har en regering som har skapat regler som försvårar för dem som vill och har möjlighet att ta tillfälliga jobb i stället för att stämpla. Kajsa -- jag kallar henne så -- är en Metalltjej som är arbetslös. För att klara ekonomin försöker hon jobba extra inom vården några timmar då och då, när hon får möjlighet. Vecka 38 jobbade hon elva timmar. Efter dessa elva timmar får hon fem karensdagar. Kajsa har 20 dagar kvar på sin ersättningsperiod men kommer att få en ny, därför att hon har klarat arbetsvillkoren. Dagarna räknas då från den senaste arbetade dagen, dvs den i vecka 38. Det innebär att hon får fem nya karensdagar, eftersom arbetsvillkoret kommer efter den 6 september. Det betyder också att Kajsa får tio karensdagar inom en månad och förlorar över 5 000 kronor. Hade hon inte arbetat de elva timmarna, hade hennes senaste arbetade dag varit före den 6 september, och hon hade sluppit karensdagarna helt och hållet. Felet är inte bara att reglerna är befängda. Människor med redan ansträngd ekonomi drabbas hårt. Reglerna uppmuntrar inte till arbete. Det kostar de drabbade för mycket. Frågan är också om inte detta uppmuntrar till att jobba svart. Man tar hellre svartjobb än upprepade karensperioder. Arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund säger, enligt massmedierna, att han är beredd att se över reglerna. Det är bra. Det måste gå fort, men det får inte gå så fort att de nya reglerna inte hinner analyseras ordentligt. Nya tokigheter får inte uppstå. Herr talman! I Örebro län pågår en omfattande strukturomvandling. Effekterna av den innebär tillsammans med lågkonjunkturens effekter att ca 30 000 nya arbetstillfällen måste skapas inom länet under 90-talet. Länets kommuner har tillsammans med länsstyrelse, landsting, länsarbetsnämnd, utvecklingsfond och högskolan tagit fram ett program som kallas ''Nya möjligheter för Örebro län. Ett program för regional utveckling och ökad tillväxt''. Det är ett utvecklingsprogram som bygger på regionens naturliga möjligheter. Vi ser fem utvecklingsområden. Det första är de små och medelstora företagen, där man skall satsa på ökad tillväxt. Det andra området är kommunikationer, kunskapsutveckling och kunskapsspridning, där länet skall få en ledande position. Det tredje området är miljön och kretsloppen. Målsättningen är att öka kretsloppstänkandet och utveckla miljövänliga processer. Det finns ett stort miljökunnande i länet. Inom SAKAB, Nobel och Bofors finns avancerade verksamheter för miljöteknik och kemi. Vi har processindustrierna Frövifors och Aspa bruk. Vi har också ett uppmärksammat bostadsbyggande präglat av miljö och kretsloppstänkande. Det fjärde området är friskvård och hälsa. Det femte området är offentlig produktion. För att utveckla länet och skapa arbetstillfällen behövs redan nu förstärkta arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi vill också ha längre tidsperioder för utbildning, praktik och beredskapsarbete. Det är också vikigt att kommunerna har möjlighet att hålla en bra social service. Det förslag som strukturkostnadsutredningen lagt fram ger oacceptabla kommunalekonomiska effekter för länets fyra stödkommuner Ljusnarsberg, Hällefors, Om man överger nuvarande system för strukturutredningens förslag förlorar dessa kommuner 95 miljoner kronor. Ljusnarsberg och Hällefors kommer att få problem med att hålla den sociala servicen på en acceptabel nivå. Det nya systemet kommer också att försvåra ett nödvändigt näringspolitiskt utvecklingsarbete i kommunerna. Stödområdet behöver vidgas och omfatta hela det s.k. halvmånebältet, dvs. förutom Ljusnarsberg, I den långsiktiga uppbyggnaden för att utveckla näringslivet vill vi ha möjlighet att pröva nya och annorlunda åtgärder i kombination med traditionella insatser. Vårt program, ''Nya möjligheter för Örebro län'', utgår från att resurser i form av kunskap, arbete och innovationsförmåga finns i länet. Men vi behöver också hjälp från regering och riksdag med olika stimulansåtgärder -- utökade arbetsmarknadspolitiska insatser, ökade statsbidrag, ökade investeringar i vägar och järnvägar -- för att kunna förverkliga vårt program.

Herr talman! Den här eftermiddagen formar sig till en upprepandets litania över läget i Sveriges län. Depressionens förlamning sprider sig också i Regeringen är väl försedd med statistik över antalet arbetslösa och över antalet personer i olika arbetsmarknadsåtgärder. Rent siffermässigt vet man på Arbetsmarknadsdepartementet att ca 21 500 individer befinner sig utanför arbetsmarknaden i Västmanland. Det är 13 % av dem som är mellan 16 och 64 år. Denna siffra är högre än riksgenomsnittet. För drygt tre år sedan fanns det i länet 6 000 personer utanför arbetsmarknaden. I dag är alltså siffran tre och en halv gånger så hög. Dessa katastrofala siffror tycks emellertid inte beröra regeringen på annat sätt än ur ekonomisk synpunkt, eftersom det görs stora ansträngningar att skära ned ersättningarna till de arbetslösa. Samtidigt berömmer sig regeringen av att ingen tidigare regering satsat så mycket pengar på att bekämpa arbetslösheten. Det är ju heller ingen annan tidigare regering som har haft så många arbetslösa att dra försorg om. Hittills har Västmanland varit Sveriges mest industrialiserade län. Därför slår den nu pågående avindustrialiseringen hårt emot oss. Outokumpu Copper och ABB i Västerås är ett par exempel på stora framgångsrika exportföretag där sysselsättningen minskat kraftigt. Ett annat exempel är Volvo i Köping, där en tredjedel av arbetsstyrkan avvecklats. Vid Volvo Aero Support i Arboga ligger just nu ett varsel för 180 personer. Ytterligare drygt ett hundratal personer vid det företaget är på väg att varslas. Västra Västmanland har övertagit Bergslagens roll som den region där sysselsättningen sviktar mest. Det bör framhållas att Bergslagens utsatta position förändrats genom att folk flyttat och inte genom att sysselsättningen i regionen ökat. Kungsör -- talar kommunledningarna nu med kraft om att regionen måste bli stödområde. Länsstyrelsens regionala analys av sysselsättningen i länet 1995 inger inget ökat hopp. Den visar tvärtom att antalet jobb minskar med ytterligare ca Det ekonomiska omvandlingstryck som regeringen så varmt omhuldar inom kommuner och landsting är nu på väg att ställa ytterligare omkring 400 personer inom landstinget utan arbete. Landstinget har redan under 1992 och 1993 minskat antalet anställda med 625 personer. Detta drabbar i huvudsak kvinnor. Ett viktigt vårdarbete omvandlas genom detta omvandlingstryck till sysslolöshet som betalas med offentliga medel. Det är omöjligt att förklara regeringens politik för dessa människor. Arbetsmarknadsministern kan kanske inte heller göra det, men han har åtminstone i detta fall en möjlighet att genom särskilda insatser för personalen vid landstinget i Västmanland lindra effekterna av omvandlingen. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern tar vara på den chansen. Herr talman! För varje dag som går närmar sig den tidpunkt då den ekonomiska politiken kan läggas om i Sverige. Det är nödvändigt, eftersom varken kommuner, landsting eller länsarbetsnämnd i något län klarar av att på egen hand bemästra den nuvarande arbetslösheten. Generella åtgärder för att främja tillväxt och sysselsättning är nödvändiga! Vi socialdemokrater i Västmanland har tidigare försökt att medverka till att lindra arbetslösheten i länet genom att inventera möjliga byggnadsobjekt. En del av dessa har kommit i gång, men de flesta har avvisats här i kammaren. Kvarvarande projekt kommer väl till pass då Sverige åter satsar på arbete i stället för på passiviserande och dyrbart kontantstöd. Låt mig avslutningsvis ta upp två för länet viktiga frågor. I satsningarna på att för framtiden stärka Sveriges internationella konkurrenskraft måste det ingå omfattande utbyggnad av den högre tekniska utbildningen. SIND skrev i en rapport för ett par år sedan följande: För utveckling av nya produkter av högteknologisk karaktär är framför allt andelen högskoleutbildade intressant. Japan, USA och Storbritannien har en industristruktur med en större andel högteknologisk produktion än vad Sverige har. Dessa länder har också betydligt större andelar universitetsutbildade i industriföretagen. Sveriges utgångsläge för högteknologisk produktion är därmed inte särskilt positivt. Vi socialdemokrater har motionerat om att en sjätte teknisk högskola med kvalificerad forskning skall inrättas i Sverige. Vi har också motionerat om att den skall förläggas till Västerås. Vi ser det som en viktig insats för att stärka regionen. En annan fråga som jag vill aktualisera i detta sammanhang är att Mälarbanan nu är i full byggnation sträckan Örebro--Västerås-- Stockholm. Emellertid går det trögt med förhandlingarna om vem som skall ansvara för trafiken. Oklarheten på den punkten leder också till att erfoderliga tåg inte blir beställda. Regeringen har ansvaret för situationen. Initiativ och handlingskraft fordras för att tågbeställningar, som motverkar arbetslösheten, nu görs så att den snabba trafiken kan komma igång när spåren är klara!

Herr talman! Just nu förslösas 14 663 människors tid och resurser i Dalarna. Det är de öppet arbetslösa. Dessutom befinner sig 6 500 i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är alltså mer än 21 000 personer som är fråntagna sin rätt att arbeta. I Mockfjärds församling i Gagnefs kommun är arbetslösheten nu 28 %. Det är en arbetslöshet som helt och hållet har sin rot i byggbranschen. I Länsarbetsnämndens alldeles färska prognos sägs det: Utvecklingen på länets arbetsmarknad kommer de närmaste tolv månaderna att präglas av fortsatt hög och ökande arbetslöshet, utifrån en mycket hög nivå. Att det ser ut som det gör i landet och i Dalarna är ingen tillfällighet. Vi har en internationell lågkonjunktur. Bankernas överreaktion på sina egna svindlande affärer har slagit undan benen på många livskraftiga småföretag. Men det mesta av dagens elände är hemlagat av en ideologiskt blockerad regering. Det har upprepats många gånger här i kammaren i dag att det inte är här i riksdagen som vi skapar jobben, utan det är här vi skapar förutsättningar för jobben. Men det är bara halva sanningen. Den borgerliga majoriteten i riksdagen har genom sina beslut slagit ut hundratusentals arbeten. Det gör man om man medvetet ställer till med tvärstopp i byggbranschen, om man medvetet stryper hemmamarknaden och om man bekämpar en inflationsrisk som inte längre finns. Man väljer medvetet strategin att Sverige skall konkurrera som ett låglöneland, inte som en avancerad industrination som skall hävda sig med kvalificerade produkter och duktig arbetskraft. När man medvetet bestämt sig för detta har man medvetet bestämt sig för massarbetslöshet. byggnadsarbetare arbetslösa i Dalarna. Men den verkliga siffran är 1 942, och därtill kommer över 400 i ALU-projekt. Detta motsvarar över 50 % av byggnadsarbetarna. Rune Evensson har här tidigare i dag krävt ett rejält ROT-program som den enda kortsiktiga åtgärden för att få fart på ekonomin igen. Jag instämmer djupt i detta krav. Det är ett gigantiskt slöseri med den arbetslöshet som vi i dag har i landet och i Dalarna. Ett land kan aldrig bli så fattigt att det inte har råd att låta sina medborgare arbeta. Det var ett påstående som fälldes för mycket länge sedan, men det är en sanning som står sig än i dag. Den förda politiken har lett oss in i en depression. Denna onda cirkel måste brytas. För Dalarnas del har Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen dammsugit länet på tänkbara arbeten. Byggnads och Byggmästarföreningen har tagit fram förslag. LO har publicerat skriftserien Om viljan finns. Man tar där fram förslag som, om viljan finns hos den sittande regeringen, skulle kunna lösa upp många av de knutar som vi nu har. Men vi har talat för döva öron. Nu är det de arbetslösa som får betala priset för detta.

Herr talman! Detta blir en litet märklig debatt. Det är väl ett par timmar sedan en borgerlig ledamot var uppe i talarstolen beredd att diskutera denna mycket allvarliga fråga. Ökningen av arbetslösheten har gått med en förfärande hastighet. Inför den här debatten gick jag tillbaka och tittade i protokollet från den regionalpolitiska debatten i april förra året. Då var vi många som uttryckte oro över den stora och snabbt ökande arbetslösheten. Vid det tillfället var arbetslösheten i mitt hemlän Västernorrland fortfarande under 5 %. Sedan dess har arbetslösheten fördubblats. Det är lätt att bli avtrubbad av dessa höga siffror och glömma bort att det bakom arbetslöshetstalen faktiskt finns människor som drabbas mycket hårt av arbetslösheten. Det handlar inte heller bara om dem som blir arbetslösa. Det handlar också om deras familjer. Det handlar om barn som helt plötsligt upptäcker att de inte har råd att göra saker som de brukar göra i familjen. Det handlar om andra barn som upptäcker att deras föräldrar blir deprimerade, tappar självförtroendet och i vissa fall även börjar missbruka. Det är således inte bara den här generationen som drabbas, utan det är också den kommande generationen som ges en sämre start i livet på grund av den rekordhöga arbetslösheten. Västernorrland är ett exportintensivt län som bidrar med en mycket hög andel av Sveriges exportinkomster. Skogsindustrin i Västernorrland är faktiskt en hörnsten i Sveriges ekonomi. Därför är det en angelägenhet för hela Sverige att näringslivet i Västernorrland kan utvecklas på ett positivt sätt. Tyvärr hämmas utvecklingen för länets industri av de dåliga kommunikationerna. För att nå en positiv utveckling är det nödvändigt att kommunikationerna förbättras avsevärt. Den moderna skogsindustrin kräver färskt virke för att kunna producera miljövänliga och konkurrenskraftiga produkter. I dag är det ofta så att ingen skogsråvara får vara äldre än fem veckor, och i de flesta fall gäller faktiskt tre veckor som gräns för att industrin skall kunna använda virket. Det säger sig självt att det blir nästan omöjligt att klara detta när en stor del av vägnätet stängs av i flera veckor varje år. Senast i går kunde man höra på Dagens eko att vissa skogsindustrier nu riskerar att tvingas stoppa produktionen eftersom vägarna inte håller för att få fram virke. Detta händer nu när det är höst. Vi vet ju att de stora problemen kommer till våren med tjällossningen. Det som oroar mig mest i det sammanhanget är att samtidigt som industrin ställer krav på allt färskare virke ökar vägavstängningarna kraftigt år för år. Detta är en faktor som hämmar utvecklingen av den svenska skogsindustrin och faktiskt i förlängningen riskerar att leda till att Sverige förlorar sin roll som en av världens ledande skogsindustrinationer. Därför är det ett nationellt intresse att det görs en ordentlig satsning på vägnätet både i Västernorrland och i andra skogslän så att vägarna kan hållas öppna hela året. Till en bra infrastruktur hör också bra flygförbindelser. Därför vill jag understryka vikten av att länets tre flygplatser, Midlanda, Kramfors och Örnsköldsvik, behålls och utvecklas. Avregleringen av flyget har visserligen gett lägre priser på de allra mest trafikerade linjerna, men det går inte att överlåta flyget helt och hållet till de fria marknadskrafterna. Om vi skall ha fungerande flygförbindelser i hela Norrland krävs det att staten gör en samlad upphandling av flygtrafiken på de orter där trafiken inte kan bedrivas på rent kommersiell grund. Inom järnvägsområdet finns det behov av satsningar som skulle ge utomordentligt stora vinster både miljöpolitiskt och regionalpolitiskt. Men eftersom tiden är knapp och vi socialdemokrater i Västernorrland redan tidigare redovisat våra förslag, nöjer jag mig med att nämna det projekt som jag själv tycker är viktigast. Det är en utbyggnad av snabbtåget mellan Stockholm och Sundsvall--Härnösand. Målsättningen måste vara att den snabbtågsförbindelsen skall vara klar 1996. Herr talman! Jag har i mitt inlägg försökt att redogöra för det jag anser vara de viktigaste åtgärderna för att trygga utvecklingen i Västernorrland på lång sikt. Jag vill avsluta med några ord om behovet av åtgärder för att snabbt minska den rekordhöga arbetslösheten. I Västernorrland finns en lång rad angelägna byggprojekt som kan startas med kort varsel. Förutom en rad vägobjekt rör det sig bl.a. om ROT-projekt för skolor och äldreboende. Om byggstarten av dessa kan tidigareläggas innebär det stora positiva effekter för länets sysselsättning på både kort och lång sikt. Statens politik gentemot kommunerna måste därför få en sådan inriktning att även ekonomiskt utsatta kommuner bereds möjligheter att rusta upp skolor och förbättra äldreboendet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att vi vill och vi kan arbeta. Det måste också vara så att vi har råd att arbeta. Vi har definitivt inte råd med den arbetslöshet vi har i dag.

Herr talman! Nu kommer nästa norrlänning. Under 1900-talet har det byggts ett stort antal kraftverk och regleringsdammar i de norrländska älvarna. Bara i min hemkommun Ragunda i Jämtlands län har det i Indalsälven, som rinner genom den 10 mil långa kommunen, byggts nio kraftverk. Under projekterings och anläggningstiden har befolkningen och företrädare för kommuner, landsting och länsstyrelser i berörda områden haft fullgod anledning att i kalkylerna räkna med framtida skatteinkomster från dessa kraftverk och deras dammar. Hade man kunnat förutse att kommunalskattedelen från dessa anläggningar skulle dras in till staten, hade säkerligen hårdare krav ställts för att medge dessa utbyggnader. De ändrade skattereglerna har drabbat kommunerna hårt, under det att staten från vattenkraften i avgifter och skatter erhållit mycket stora inkomster. Det är rimligt att kommuner som avstått stora värden för att skänka landet billig och ren energi bör få del av de vinster som staten tar in. Frågan om återföring av vattenkraftens vinst är sannerligen inte ny. Sedan decennier tillbaka har det från Centerns sida i olika sammanhang framförts krav på återförande av vinstandelar för producerad vattenkraftsel till de regioner där vattenkraften produceras. Det har talats om 1 öre per producerad kilowattimme. Det är fråga om en ganska blygsam summa, men för Jämtlands län skulle det handla om ungefär 200 miljoner kronor varje år, pengar som skulle kunna användas för att stärka infrastrukturen och därmed konkurrenskraften. För min hemkommun Ragunda, där en tiondel av landets vattenkraft produceras, skulle ''ettöringen'' betyda särskilt mycket. Frågan är, som sagt, inte ny. Den fanns med i den regionalpolitiska utredningen från 1989, där det föreslogs att 1 öre per producerad kilowattimme vattenkraftsel skulle återföras till län och kommuner där vattenkraften produceras. I den statliga utredningen ''Beskattning av kraftföretag'' 1991 konstaterades att det inte fanns några tekniska hinder för en återföring av vattenkraftsvinster till regionerna. Det framhölls vidare: ''Utredningens förslag låter sig mycket väl förenas med återföring även om denna av juridiska skäl inte kan ske direkt utan via statskassan. Det frågan gäller är därför om det finns en politisk vilja till en sådan överföring.'' Nu måste man komma till skott med dessa rimliga krav. Regeringen förväntas nu lägga fram förslag, i enlighet med vad också finansutskottets ordförande nyligen uttalat. Det är på tiden att så sker. Vi har i vårt län och i Norrlands inland över huvud taget ett akut behov av att förstärka vår infrastruktur och därmed vår arbetsmarknad. Allt det som här har sagts om arbetslöshet och oro i detta område gäller också beträffande Jämtlands län. Hela Norrland har en avgörande betydelse för vårt lands ekonomi och utveckling. Vattenkraften från mina hemtrakter i Norrlands inland är en av de stora resurstillgångar som håller det övriga landet i gång. Andra stora tillgångar är naturen och skogen. Naturen ger underlag för den viktiga näringen turismen, som numera tillhör de stora. Vad gäller skogen vill jag påminna om att skogen och skogsindustrin är den näringsgren som ger vårt land den allra största nettoexportvinsten -- omkring 60 miljarder. Ingen annan exportgren kommer tillnärmelsevis upp till detta resultat. Därför är det av allra största vikt att den industrin ges goda möjligheter att arbeta. Inte minst handlar det om att se till att det finns bra vägar för de olika transporterna. Det är inte acceptabelt att råvarorna ur skogen inte kan transporteras till industrierna därför att vägarna är så dåliga att de långa tider är oframkomliga och avstängda på grund av tjällossning. Skogen och skogsindustrin är den i särklass mest omistliga födkroken för oss som bor i Jämtlands län och i Norrland i övrigt, och de är livsnödvändiga för hela vårt land. Ett bra vägnät är för övrigt också en förutsättning för en utvecklad och bra turism. Herr talman! Vi behöver -- och det borde egentligen vara självklart -- 1 öre per producerad kilowattimme vattenkraftsel till vattenkraftsproducerande kommuner och län. Vi behöver detta till nödvändiga insatser för bl.a. vägar. Det är en förutsättning för utveckling av skogsindustrin och turismen liksom också för regionalpolitiska satsningar, inte minst på kulturen.

Herr talman! Jag framförde den åsikt som Centern i decennier fört fram i riksdagen. Nu måste det enligt min mening och enligt de kraftproducerande kommunernas och länens mening vara dags att komma med ett förslag. Själv uppfattade jag Per-Ola Erikssons yttrande som en öppning när det gäller att få ett regeringsförslag på riksdagens bord. Jag förutsätter att det blir så. Dessutom, Elvy Söderström, vet nog säkerligen alla i den här salen, och sådana personer som jobbar med politik, att om något är viktigt, så är det opinionsbildandet. Jag vill vara med bland de opinionsbildare som slåss för rättvisan i den här frågan, dvs. ett öre per producerad kilowattimme vattenkraftsel till de kommuner och län där vattenkraften produceras.

Herr talman! Jag talar i dag för Centern. En fjärdedel av någonting är ju ganska mycket, därför att om det fattas en fjärdedel av en helhet är det inte längre en helhet.

Herr talman! Tyvärr måste jag börja mitt anförande med att konstatera att regeringen nu totalt tappat greppet över sysselsättningen. Under måndagen kunde man i de norrbottniska morgontidningarna läsa: 35 000 utan jobb. 35 000 Det här är en helt ofattbar siffra även för Norrbotten. Det säger jag trots att vi är vana att vårt län genom tiderna haft stora problem med sysselsättningen. På område efter område får vi nu se hur människorna får lämna sina jobb med allt vad det innebär av social utslagning, familjetragedier osv. Herr talman! Privatisering har varit det förlösande ordet från den borgerliga regeringen med industriministern i spetsen, en privatisering av ideologiska skäl, inte för att den är lönsam eller leder och utvecklar verksamheter framåt. I Norrbotten är vi vana vid ett betydande statligt engagemang, som också varit till gagn och nytta för en positiv utveckling i vårt län. Därför säger vi socialdemokrater, och en mycket bred majoritet i Norrbotten, nej till utförsäljningen av våra nationalegendomar. Vattenfall är ett av de företag som står högt upp på privatiseringslistan. Ett stort statligt engagemang i Vattenfall är att föredra för tryggheten för hela vårt lands energiförsörjning. Jag tackar verkligen för och tar emot den uppfattning, i regeringens politik, som Stina Eliasson förde fram i denna talarstol. Nu är det dags att en större del av vinsterna från vattenkraften får stanna inom de vattenkraftsproducerande länen, för att utveckla näringslivet och skapa sysselsättning. LKAB är ett annat företag som näringsministern har på listan över privatiseringar. Det vore förödande för malmfälten om en försäljning nu skulle ske, när det sker en mycket positiv utveckling på det här området, såsom nytt kulsinterverk och nya huvudnivåer. Dessutom har företaget i dag en god likviditet. Låt LKAB förbli i statlig ägo! Människorna i malmfälten behöver den trygghet som ges i denna verksamhet. Valmöjligheterna till andra jobb är i stort sett obefintliga. Inriktningen att stärka skogsbruk och skogsindustri genom ett samgående mellan Domänverket och ASSI är något som vi ställer upp på och som vi också förordat. Men det får naturligtvis inte leda till en privatisering och utförsäljning av den här verksamheten. Ett område som är viktigt för vårt län är utbildning och kompetenshöjning, något som är nödvändigt för att klara utvecklingen i Norrbotten. Högskolan i Luleå spelar en mycket stor roll i det här sammanhanget. Jag tänker ta upp ett par angelägna frågor: Högskolans tekniska utbildning och forskning kan och måste byggas ut ytterligare för att täcka landets behov av tekniker. Högskolan i Luleå har på lång sikt kapacitet att utbilda ungefär dubbelt så många civilingenjörer som i dag. I Kiruna finns i dag rymdutbildning och rymdforskning, och där det finns unika möjligheter inom rymdverksamheten. Det måste därför tillskapas ytterligare utbildnings och forskningsmiljöer vid högskolan i Luleå för att stödja den här verksamheten i Kiruna. Ett annat viktigt område är kommunikationerna och dessas utveckling, vilka i stort sett kan vara avgörande för ett läns utveckling. Nu är mångmiljardrullningarna i gång på kommunikationsområdet, men tyvärr kan vi konstatera att Norrbotten endast får en liten del av de tillskapade resurserna. Vi begär inga stora motorvägar, däremot har vi ett stort behov av underhåll och bärighetsförbättringar. Jag ställer därför upp på det resonemang som Hans Stenberg förde tidigare. Det är främst med tanke på skogsbruket som de här bärighetsförbättringarna bör göras. De långa avstängningsperioderna under tjällossningen kommer i framtiden att bli helt förödande för vår skogsindustri. Landsbygden är en viktig del av vårt samhälle. Där finns många värdefulla arbetstillfällen att tillskapa, och därför är det viktigt att vi också behåller servicen i så stor utsträckning som möjligt och ger människorna möjlighet att bo och utvecklas där. Jag började mitt anförande med att vi i Norrbotten har 35 000 arbetssökande, och jag måste säga att jag är förvånad över att inte en enda representant, som kommer från Norrbotten, från regeringspartierna deltar i denna mycket viktiga debatt. Trots allt har vi i Norrbotten nära 35 000 arbetssökande. Det är 35 000 olyckliga människor.
Herr talman! Det är mycket trevligt att Åke Selberg tackar och tar emot min uppfattning om återföring av vinster från vattenkraftsel. Jag upprepar det jag har sagt tidigare, dvs. att jag framför hela Norrlands uppfattning i denna fråga. Det märks, inte minst på talarlistan, att Norrland är någonting som kommer på slutet. Precis som i väderleksrapporten kommer vi sist. Men vi håller ihop. Jag tror att många -- åtminstone de som läser protokollen -- kommer att inse att vi har samma kärlek till den del av Sverige där vi hör hemma oavsett vilket parti vi tillhör. Vi har samma uppfattning om krav på rättvisa. Jag skulle i det här sammanhanget, apropå ettöringen, vilja säga att det faktiskt är dags att höja budet med 100 %: 2 öre!
Herr talman! Det är riktigt, som Stina Eliasson säger, att norrlänningarna har kommit på slutet. Men om man tittar på talarlistan finner man att det trots allt bara är en centerpartist av de borgerliga Norrlandsrepresentanterna som deltar i debatten. Vi tycker självfallet att det är bra om vi kan få stöd för att återföra vattenkraftsvinsterna, men jag vill ge ett råd till Stina Eliasson: Prata med de övriga regeringspartierna och sluta att diskutera en privatisering och utförsäljning av Vattenfall. Det går inte ihop.
Herr talman! Jag får väl finna mig i att bli kallad ''bara'', men jag är ju här. Åke Selberg är nöjd med att han får stöd i den här frågan, och jag kan säga tack detsamma. Jag har varit med i riksdagen ett antal år, och frågan har diskuterats tidigare. Vi från Norrland har stött varandra över alla partigränser. Men det har inte hänt någonting, inte när det var socialistisk regering och inte nu heller. Nog vore det märkvärdigt om vi norrlänningar inte gemensamt skulle kunna åstadkomma att en proposition läggs fram och att vi äntligen får del av det som vi bjuder på och underhåller hela landet med.

Herr talman! För två år sedan inleddes det till valfrihetsreform förklädda systemskiftet; bort från folkhemmet och välfärden! Det blev möjligt därför att alltför många lyssnade till dem som lockade: Du skall slippa betala skatt och avgifter för andras ungar, för andras sjuka anhöriga! Ta för dig! Frihet på andras bekostnad. Få insåg vad det skulle leda till. Men arkitekterna, de mörkblå eminenser som i 20 års tid förberett det som Bengt Westerberg och Jerzy Einhorn nu medverkar till, visste vart de ville komma. Nu ser vi dagligen resultaten i vår vardag. Gamla lämnas ensamma. De tvingas ligga med sonder och katetrar och får liggsår, därför att det inte längre finns resurser till en värdig, medmänsklig omvårdnad. Lågutbildade gamla med dålig ekonomi -- särskilt kvinnor -- drabbas hårdast när hemtjänsten skär ner, trots att de har sämre hälsa. Allt färre av de riktigt gamla får del av samhällets vård och omsorger. Det betyder också en omänsklig belastning för deras närmaste. Över 200 000 barn lever i familjer där minst en av föräldrarna är arbetslös. Mödra och barnavårdscentraler -- t.ex den i Rinkeby -- stängs. Allt fler barn far illa, när barnomsorgen förvandlas till barnpassning och skolan slås sönder och segregeras. I många kommunala förskolor och skolor är barngrupperna nu så stora och de vuxna så få att barn med handikapp och utvecklingsstörningar inte klarar av att vara där. I de privata och kooperativa alternativen tar man inte emot barn med handikapp och särskilda behov. Vi minns Henriett Levin, som nu i höst skulle ha börjat i Böskolan i Göteborg men nekades plats därför att hon, som lätt förståndshandikappad, var för dyr. Hon är inte ensam. Därför tvingas man nu återgå till särskilda grupper för barn med handikapp, som på så sätt från livets början särskiljs från andra barn. I denna situation, när barn och gamla, handikappade och sjuka far illa av brist på god omvårdnad och tiotusentals kvinnor som behövs inom omsorg och utbildning går arbetslösa, vill regeringen satsa 6 miljarder på ett vårdnadsbidrag, som skulle öka orättvisorna än mer. Herr talman! Detta är en helt oacceptabel utveckling. Den måste stoppas, om vi och våra barn skall få leva i ett anständigt samhälle. Därför vill vi på nytt ta kampen för de omistliga värdena i välfärden: rättvisa, jämlikhet och jämställdhet, ''varje människas okränkbarhet och alla människors lika värde'', den solidaritet som ''innebär en inlevelse i varandras villkor och en vilja till omsorg och omtanke om varandra''. Detta står i vårt partiprogram. Därför vill vi ha ökad demokrati, aktivt medborgarskap, äkta medmänsklighet -- inte köp och sälj, peng och marknad, kunder och beställare. Därför vill vi ha rättvis fördelning och gemensamt ansvarstagande. Vi som är friska och har jobb skall med stolthet och glädje dela med oss till dem som är arbetslösa, handikappade eller sjuka, äldre eller yngre. Därför vill vi ha ökad jämställdhet, mer makt och inflytande åt kvinnorna, större ansvarstagande från männen i hemmet och familjen. Vi vill inte ha vårdnadsbidrag och pigavdrag. Vi står för världens bästa familjepolitik, med föräldraförsäkring, barnbidrag lika för alla, och bra barnomsorg och skola för alla barn. Därför vill vi utveckla primärvården -- med vårdcentraler, distriktssköterskor, mödra och barnavård -- inte ersätta den med marknadsstyrda husläkare och fri etableringsrätt. Därför vill vi bekämpa segregation och utslagning, främlingsfientlighet och rasism, genom att pressa ner arbetslösheten och förbättra livsvillkoren i nedslitna och segregerade bostadsområden. Därför vill vi säkerställa rättvisa och robusta trygghetssystem inför framtiden som bygger på inkomstbortfallsprincipen. Därför vill vi utveckla den inbyggda nåd i välfärdssamhället som består av återkommande livschanser, vad som än händer i livet. Vi vill satsa på vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning, på att förhindra ohälsa och arbetsskador och på att snabbt få tillbaka människor som drabbas i arbete och mänsklig gemenskap. Herr talman! Vad det handlar om är att upprätthålla den generella välfärdspolitiken. Det samhället erbjuder åt alla skall vara av hög kvalitet. Det måste inte vara lika, men det skall vara bra! Varje dagis, varje skola, varje bostadsområde och varje sjukhus skall ha sådana kvaliteter att människor tryggt kan välja just dem och att alla -- också de som behöver särskilt stöd -- kan vara där. Det är detta som är själva den mjuka kärnan i välfärdssamhället, det som vi skall föra med oss in i framtiden, genom att nu ta gemensamt ansvar för att välfärden kan överleva och utvecklas. Och, herr talman, det är vi som vågar tala klarspråk, ställa krav och mobilisera den vilja till uppoffringar och ansvarstagande som krävs av oss alla för att detta skall vara möjligt.

Herr talman! Socialförsäkringar, arbetslöshetskassor olika ekonomiska stödformer, vad de än kallas för, är till för att hjälpa människor, människor som verkligen behöver hjälp. Människor som tillfälligt och utan egen förskyllan har hamnat i sådana svårigheter att de måste få hjälp av samhället skall naturligtvis få det. Men samhället skall inte, som ofta sker i dag, ta ifrån dessa människor självkänslan som motprestation. Samhället får inte heller på något sätt tolerera eller ha förståelse för de slipade och parasiterande bidragsmissbrukare och fuskare som tyvärr finns. De misskrediterar bl.a. socialtjänsten. Det anmärkningsvärda i dagens bidragssystem är att missbruket mer och mer har systematiserats och bidragsoptimeringen har ökat. Detta känner även ansvariga politiker till. Men kraften, viljan och kuraget att åtgärda dessa missförhållanden saknas. Jag skall ta upp några skrämmande exempel. På försäkringskassan i Kopparbergs län resonerade man helt nyligen om vad som händer med den försäkrade efter det att beslut har fattats i de olika ärendegrupperna. Efterkontrollarbete är ju inte prioriterat eller ansett som nödvändigt. Under perioden april-september i år gjordes slumpmässigt 70 till 80 hembesök. Man uppenbarade rent bidragsfusk motsvarande ca 4,5 miljoner svenska skattekronor. I Dalarna har den dynamiska effekten uppstått att personer som har uppburit pension nu har avsagt sig den på grund av plötsligt tillfrisknande, och de har börjat arbeta. I bl.a. Rinkeby har det vid försäkringskassans hembesök kunnat konstateras att hälften av alla sjukanmälda befann sig på sina reguljära arbeten eller på andra förvärvsarbeten. Vid upptäckt av bidragsmissbruk skyller man bl.a. på språkproblem. 90 olika språk förekommer. Undervisningen i det svenska språket är ju sekundär i förhållande till hemspråksundervisningen. Är detta rätt? Att uppbära a-kassa och samtidigt jobba svart har nästan blivit en sport. Det anses berättigat. Alla vet det. Ingenting görs. Vissa partiers ståndpunkt när det gäller detta kan man bl.a. läsa om i pressen. Folkpartiet förlitar sig på att sänkningen av akassan till 80 % skall stimulera till arbete. Är det så? Socialdemokraterna kommenterar fusket med a-kassan i Aftonbladet den 14 augusti: ''Att det kan bli så här beror på att det finns företagare som fifflar. Vi vill ha mycket större resurser för revision i företagen.'' Enligt Socialdemokraterna ligger felet alltså enbart hos företagarna. I pressen kunde man i april 1992 ta del av hur de sociala myndigheterna tvingas betala socialbidrag som bevisligen används för att finansiera narkotikamissbruk. Enligt lagen går det inte att kräva att missbrukare skall genomgå behandling för att få socialbidrag. Det enda man kräver är att de skall stå till arbetsmarknadens förfogande. I ett pågående kommittéarbete har man tittat på frågan. Man anser inte att det går att ändra förutsättningarna. Är det vettigt? Bostadstilläggen har visat sig vara en säker inkomstkälla för de mindre nogräknade. Genom att många skriver sig på samma lägenhet kan de orättmätigt tillgodogöra sig dessa bidrag. De betalas nämligen ut via banksystemet. Detta kan man råda bot på. Det vet alla ansvariga. Birgitta Dahl sade nyss att hon tyckte att barnbidraget skulle vara lika för alla. Kan Socialdemokraterna verkligen tycka det? På grund av att Ny demokratis familjepolitik har framförts i motioner och i kammaren ett antal gånger är det onödigt att jag åter fördjupar mig i den. Den är så bra att den säkerligen, inom en snar framtid, kommer fram i form av en proposition från regeringen. Men då har transfereringarna kanske kostat ett antal miljarder för mycket. Om både föräldrar och barn är sjuka väljer natuligtvis en förälder som inte är så nogräknad att ta ut föräldrapenning i stället för sjuklön. Det finns ju inte någon karensdag inom föräldraförsäkringen. Dessutom är ersättningen bättre. Utnyttja systemet även om du inte behöver det! Så lyder parollen. Den svenska pressen medverkar glatt till missbruket och bidragsoptimeringen. En helsidesrubrik i LO-tidningen nr 13, 1993 lyder: ''Anmäl arbetsskadan nu! Den 1:a juli skärps reglerna -- då kan det vara försent''. I en helsida i Aftonbladet den 27 mars i år redogör man noga för metoder om hur man skall undgå och kringgå karensdagen i sjukersättningen. Herr talman! Ny demokrati har kommit in i riksdagen direkt från verkligheten. Vi jobbar utan politiska skygglappar för en ny socialpolitik och ekonomisk socialhjälp. I våra motioner föreslår vi en fullständig reformering av dagens naivt välmenande, men misslyckade, bidragssystem. Jag ser att tiden inte räcker till för att i detta anförande utveckla ämnet mer. Därför vill jag avsluta med att säga att Ny demokrati verkar och står för utvecklingen av en effektiv och human hjälpande politik, när och där den verkligen behövs.

Herr talman! Sverige har under de senaste två tre åren genomgått den svåraste ekonomiska krisen sedan två generationer. Som vanligt när man lyssnar till den socialdemokratiska oppositionens välfärdstalesman Birgitta Dahl finns inte skymten av detta i hennes inlägg. Hon talar om en värld som skiljer sig avsevärt från den som vi andra lever i och försöker förbättra. Välfärdsstaten utmärks av framför allt två ting. Det skall finnas en bra offentligt finansierad service inom viktiga områden, t.ex. utbildning, omsorg och sjukvård. Det skall finnas bra socialförsäkringssystem -- man skulle också kunna kalla dem för trygghetssystem. Den tidigare svenska modellen var utformad så, att skola, äldreomsorg och sjukvård anvisades medborgarna. Det har varit väldigt litet valfrihet. Det har varit mer eller mindre självklart att barnen skall gå i den skola eller den förskola som kommunen har bestämt, att man skall få äldreomsorg där kommunen har bestämt och sjukvård på den vårdcentral eller klinik som landstinget har bestämt. Nu sker en förändring. Den tog sin början i slutet av 80-talet, men den har accelererat under den nuvarande regeringens tid. Det gör att vi försöker bygga upp en välfärd där det finns valfrihet. Birgitta Dahl använder ordet valfrihet många gånger, exempelvis på Socialdemokraternas partikongress. Men hon använder det negativt och pejorativt. Det säger en hel del om den socialdemokratiska välfärdspolitiken. Det handlar om angrepp på den skolpeng som regeringen har genomfört. Den har ökat möjligheten för föräldrar och barn att välja alternativa skolor, oavsett tjockleken på plånboken. Det handlar om angrepp på husläkarsystemet, i första hand därför att det kombineras med etableringsfrihet och konkurrens. Mer eller mindre förtäkt hotar man med att man kommer att avskaffa husläkarsystemet om man får makten nästa höst. Det handlar nästan enbart om den aspekt som har att göra med etableringsfriheten och konkurrensen. Sjukvården är en av de viktigaste delarna av välfärdsstaten. I pengar räknat utgör den kanske en tredjedel av den totala offentliga sektorn i vårt land. Vi möter den verksamheten då vi många gånger är som svagast och då våra behov av hjälp är som störst. Regeringen har gett sig i kast med att försöka rätta till de delar av sjukvården där bristerna har varit störst. Det är en mycket reformistisk strategi. Man har alltså letat reda på bristerna och försökt åtgärda dem. Vi har i vårt land kunnat konstatera -- vi har även fått hjälp av utländska observatörer -- att det länge har varit långa köer till operationer och behandlingar -- främst för äldre människor. Det är förstås de som har dessa behov av hjälp. Äldre människor har fått vänta från mellan 6 månader och ibland ända upp till 24 månader på att få en angelägen behandling. På grundval av förslag från den dåvarande oppositionen förhandlade den nya regeringen hösten 1991 fram en uppgörelse med Landstingsförbundet. Det var en uppgörelse som innebar att väntetiden för 10--12 namngivna operationer och behandlingar skulle minskas till maximalt tre månader. I de fall det enskilda sjukhuset eller landstinget inte kunde erbjuda den servicen inom tre månader skulle man på sjukhusets eller landstingets bekostnad få hjälp någon annanstans. De utvärderingar som har gjorts och de rapporteringar som sedan hösten 1991 har kommit om vårdgarantin visar på att den har blivit långt mer framgångsrik än de största optimisterna ens skulle ha vågat hoppas på. På de allra flesta håll i landet har väntetiderna förkortats avsevärt för det stora flertalet av de här nämnda 10--12 operationerna och behandlingarna. För det första året, 1992, gäller nu att de patienter som ofrivilligt hade väntat mer än tre månader nu uppgick till färre än 300 personer. Många människor, särskilt äldre, har säkert valt att vänta någon månad extra för att få operationen eller behandlingen på hemsjukhuset eller på något sjukhus som de har speciellt förtroende för. Det första året är det dock bara så få som 300 personer som har fått vänta längre än tre månader trots viljan att få operationen avklarad inom tre månader. Därmed har vi på något år, med vårdpersonalens stora insatser, lyckats åstadkomma något som många av oss trodde var nästan omöjligt efter decennier av vårdköer, nämligen att komma till rätta med en av de stora bristerna i svensk sjukvård. En annan stor brist som har uppmärksammats i vår egen debatt, men också av många utländska observatörer, gäller den svagt utbyggda primärvården och bristen på kontinuitet och personliga relationer mellan befolkningen och allmänläkare/husläkare. Efter många års opinionsbildning beslöt riksdagen i maj i år att införa en husläkarlag. Den innebär att vi under 1994 och 1995 skall se till att alla svenskar som så vill skall få möjlighet att välja en egen läkare -- en läkare som man kan vända sig till som man lär känna. Läkaren lär också känna patienten. Därigenom förbättras möjligheterna till god behandling, goda råd m.m. Husläkarlagen innehåller egentligen bara två utgångspunkter. Den ena är individens rätt att välja en egen läkare, och den andra att de läkare som uppfyller ett visst antal punkter har rätt att konkurrera med andra på lika villkor. Detta har föranlett många framför allt från socialdemokraternas sida, såväl här i riksdagen som ute i landstingen, att rikta en oerhörd kritik mot förslaget. Det har tydligen varit för mycket att svenska folket skulle få rätt att välja läkare. Ett av de stora, viktiga områden som bör ingå i en bra välfärdsstat i ett gott samhälle är äldreomsorgen. För några år sedan genomförde vi en stor förändring. Kommunerna tog över en betydande del av det ansvar som tidigare åvilat landstingen. I dagarna har vi fått en utvärdering av de första 18 månaderna av den reformen. Utvärderingen pekar på att det i det stora hela har åstadkommits förbättringar. Fortfarande kvarstår förstås flera brister. Tanken bakom den mycket omfattande utvärdering som beställdes av riksdagen och som regeringen har gett direktiv om har förstås varit att följa upp vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra -- det senare i akt och mening att man skall försöka åtgärda det som har varit mindre bra. En av de saker som uppenbarligen har varit mindre bra, utan att det är fråga om någon försämring såvitt man kan se, är utrymmet för medicinsk och annan rehabilitering. Regeringen fattar nu beslut om att fr.o.m. den 1 januari nästa år anslå 50 miljoner för försöksprojekt som bl.a. skall handla om att man skall förbättra samarbetet mellan landsting och kommun. Herr talman! Jag nämnde inledningsvis att den andra viktiga delen av välfärdsstaten är att man har bra socialförsäkrings och trygghetssystem för medborgarna. Under de två år som har gått sedan vi bytte regering i vår land har vi gett oss på överdrifterna i systemet. Vi har försökt att åstadkomma ett system som fortsätter att ge människor en hygglig inkomst när de tappar sin inkomst beroende på sjukdom eller arbetslöshet. Inom ramen för sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen är nivån lägre än tidigare och det har, som ni vet, införts en karensdag. Jag antar att frågan om arbetslöshetsförsäkringen har varit uppe tidigare i dag i samband med sysselsättningsdebatten. Förutom att nivån har sänkts till 80 % och att de fem karensdagar som fanns före 1988 har återinförts lägger regeringen nu fram ett förslag om att arbetslöshetsförsäkringen i vårt land för första gången skall bli allmän. Därmed hamnar den i samma kategori som de socialförsäkringar som vi har på andra områden när inkomsterna sviktar vid sjukdom eller ålderdom. Herr talman! Jag tror att det vore viktigt för den fortsatta diskussionen i dessa frågor om vi kunde få ett klargörande från den socialdemokratiska oppositionens sida om man är för en allmän arbetslöshetsförsäkring eller om man vill vidhålla att detta viktiga försäkringsområde inte skall vara allmänt. Det vore också viktigt med tanke på det engagemang som har lagts ner på att slåss för försäkringslösningar på det här området. Det är ett engagemang som jag uppskattar. Det vore bra om man fick kommentarer om huruvida man även i fortsättningen vill ta ut avgifter ovanför det tak där förmåner inte längre utgår. Herr talman! Vi reformerar trygghetssystemen i akt och mening att bevara det väsentliga i dem. Frågan är vad socialdemokraterna har bidragit med under sin senaste regeringsperiod och under de två senaste åren. Frågan är också vad man kommer att göra om olyckan skulle vara framme och vi skulle få en socialdemokratisk regering efter nästa val. Såvitt jag förstår handlar det om att man kommer att försöka ta tillbaka de valfrihetsreformer som har ägt rum. Man kommer att försöka ge sig på skolpeng och husläkare, men man kommer knappast att återställa de gamla nivåerna i socialförsäkringarna även om man nu i opposition har kritiserat förändringarna. Herr talman! Minskad valfrihet och ungefär samma nivåer i socialförsäkringarna som nu har åstadkommits kan knappast vara något vidare erbjudande till svenska folket inför nästa höst.
Herr talman! Mina partikamrater Jan Andersson, Börje Nilsson och Hans Karlsson kommer senare att ta upp frågorna om äldreomsorgen och sjuk och hälsovården. Jag hoppas att den ansvariga ministern stannar kvar så länge, eftersom de har värdefulla saker att säga. Bo Könberg upprepar vad han och Bengt Westerberg brukar påstå, nämligen att jag och vi socialdemokrater inte skulle ta ansvar för ekonomin. Detta är i grunden falskt. Det blir inte sannare för att det upprepas med irriterad röst och diverse invektiv, som jag hörde att Bengt Westerberg har ägnat sig åt när landsmötet öppnades i dag. Vi har redovisat och på partikongressen fattat beslut om hur vi på ett ansvarsfullt sätt skulle klara finansieringen av pensionerna, sjuk och arbetsskadeförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen inför framtiden. Finansieringen skall klaras så att vi kan behålla ersättningar som motsvarar inkomstbortfallsprincipen. Vi fick vår kongress att klart och entydigt ställa upp på att medborgarna och framför allt vi som är friska och har arbete skall ta ansvar för finansieringen genom att avstå ifrån att ta ut det mesta av löneutrymmet under hela 90 talet för att klara detta. Vi tänker inte göra det på det sätt som regeringen vill. Vi vill inte förstöra den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen. Vi har en annan metod för att lösa det problemet och samtidigt få en bra finansiering av sjuk och arbetsskadeförsäkringen i framtiden. Men vi håller oss till fakta. Det är djupt oroande att lyssna till vad Bengt Westerberg och Bo Könberg har varit ute och sagt de senaste dagarna. Det har skapat oro både bland unga och gamla, både dagens pensionärer och blivande. Det Bengt Westerberg sade i måndags om att ATP skulle komma att gå med underskott som motsvarar 25 miljarder kronor och att man skulle behöva täcka detta underskott från statskassan är direkt fel. Det ger upphov till väldigt många frågor om vad ni egentligen har i sinnet. Jag skulle vilja begära av Bo Könberg att han här reder ut att det som Bengt Westerberg har sagt är direkt fel. Herr talman! Slutligen vill jag meddela att vi vidhåller att avgiftsuttaget skall ske hela vägen upp. Vi vill inte vältra över mångmiljardbelopp från höginkomsttagare med få sjukdomsfall till låginkomsttagare som ni vill. På den punkten har vi också kongressbeslut. Vi har noggrant diskuterat igenom de frågorna.
Herr talman! Birgitta Dahl uppskattar inte att jag och Bengt Westerberg angriper henne och socialdemokraterna för bristande vilja att försöka få ordning på socialförsäkringssystemet. Jag kan förstå att hon inte uppskattar det. Däremot har jag litet svårare att förstå att hon bli upprörd över att vi säger sanningen om henne och socialdemokraterna. Vi kan ta exemplet med arbetsskadeförsäkringen. När den nya regeringen tillträde fanns det prognoser från Riksförsäkringsverket som pekade på att om inget skedde skulle det ackumulerade underskottet under 90-talet stiga från minus 20 Det var vad den regering Birgitta Dahl satt med i lämnade efter sig. Under dessa år har fyra beslut fattats för att få ordning på den försäkringens inkomster och utgifter. Vilka av dessa fyra beslut har ni stött? Det vore bra om kammaren kunde få besked om detta. Inom sjukförsäkringens ram är det enda ni har stött den karensdag som till slut blev resultatet av de första krispaketet -- efter att ni under en hel vår har angripit alla försök att få litet bättre ordning på inkomster och utgifter i den försäkringen. Vad gäller arbetslöshetsförsäkringen har ni så sent som i våras vägrat att göra upp med regeringen om en nivå som motsvarar den som vi i huvudsak har i sjukförsäkringen, dvs. 80 %. På samma vis kan man gå igenom Birgitta Dahls och socialdemokraternas beteende och handlande konkret i denna riksdag de senaste åren. Det är inga beskyllningar som Birgitta Dahl har anledning att skaka avvärjande på huvudet åt -- dessa ställningstaganden finns väl belagda i riksdagens protokoll från de två senaste åren. Birgitta Dahl slår ånyo fast, möjligen med något högre röst än vanligt, att taket i försäkringarna skall vara sådant att man fortsätter att ta ut avgifter ovanför taket ehuru inga förmåner ges ut. Det hävdar hon samtidigt som hon i denna kammare, och i många andra sammanhang, upprepar uttrycket ''en försäkring är en försäkring är en försäkring''. Jag instämmer helt och hållet i detta uttryck, men jag vet inte vilka försäkringar som är förbundna med att de som har högre inkomster skall betala skatter på de delar där de inte har några förmåner. Kritiken mot Bengt Westerberg är litet svårförståelig. Det han har påpekat är, såvitt jag vet, bara det faktum att vi för närvarande i ATP systemet har avgiftsinkomster som understiger utgifterna mycket kraftigt. Det är kanske otaktiskt av honom att tala om det. Det kanske är bättre att lova guld och gröna skogar i hopp om att få väljarnas gunst. Men vad är det för fel med att han talar om det? Till sist: När Birgitta Dahl talar om att vi håller på att förstöra arbetslöshetsförsäkringen, så beskriver hon ett tillstånd där vi försöker se till att alla medborgare är med i den. Är det inte ett ganska avancerat användande och nyspråk att kalla detta för förstörelse?
Herr talman! Tiden medger inte att jag på alla punkter belägger de felaktigheter och osanningar som Bo Könberg nu kom med. Jag skall ta ett par frågor. Först Bengt Westerbergs uttalande. AP-fondernas inkomster kommer dels från avgifterna, dels från räntorna på de pengar som finns där. Det som oroar oss och många andra är att Bengt Westerberg bara talar om avgiftsinkomsterna. Har ni planer på att ge er på löntagarnas och pensionärernas pengar? Är det därför han blandar ihop budgeten och pensionsfonderna på det sätt han har gjort i de senaste dagarnas debatt? Jag tycker att detta måste klargöras. Det är mycket oroande. I den diskussion vi förde med regeringen i våras förde vi fram ett alternativ som skulle spara lika mycket pengar som en sänkning av bidragen från akassan. Vi som är friska och har jobb skulle betala en högre egenavgift till sjukförsäkringen. Vi hade ett mer rättvist utformat alternativ för att spara pengar. Det ville regeringen under inga förhållanden ta. En försäkring skall vara försäkring och därmed skydda de särskilda fonderna mot klåfingrighet från regeringar, för det är tydligen vad Bengt Westerberg är ute efter nu. Den skall vara solidariskt finansierad. Det är därför vi anser att avgiftsuttaget skall göras hela vägen upp, vare sig vi talar om pensioner eller sjukförsäkring. Man skall inte stanna på en viss nivå, som ni på borgerlig sida vill göra. Sedan, Bo Könberg, får ni finna er i att vi talar sanning om verkligheten. Vi talar om vad som händer med barnomsorg, skola och äldreomsorg i det samhälle som nu växer fram. Det samhället präglas av privatisering och social nedrustning. Där är det den privata pengen och skolpengen som avgör vad man har råd att kosta på sig, sina barn och sina gamla föräldrar. Vi är djupt upprörda över de orättvisor som detta skapar. Vad skall det bli av de barn som växer upp i skilda världar, beroende på föräldrarnas plånbok eller religiösa uppfattning? De får inte, som hittills, växa upp tillsammans och lära av varandra, så att barn som är olika faktiskt också kan lära sig att leva tillsammans på ett bra sätt. Vi är emot detta och kommer att bekämpa det till varje pris. Om och när vi kommer tillbaka med inflytande i samhället, kommer vi att försöka reparera de skador ni nu åstadkommer.
Herr talman! Jag beskrev hur Birgitta Dahl och det parti hon representerar har agerat i denna kammare i några stora och viktiga frågor. Hon svarade mig med att beskylla mig för felaktigheter och osanningar. Sedan kommenterade hon inte på någon punkt, såvitt jag förstår, vad jag sade om arbetsskadeförsäkringen eller sjukförsäkringen och det andra jag nämnde. Det får väl fortsätta att vara en hemlighet för mig och kammaren vilka felaktigheter och osanningar det fanns i min beskrivning av deras agerande på den punkten. Vad gäller frågan om AP-fonderna är det så, herr talman, att det inflyter avgiftsinkomster och det finns räntor, förstås, från de fonder som redan finns. Jag påpekade nu bara att det fanns en skillnad mellan de löpande avgiftsinkomsterna och de löpande utgifterna, och att detta är ett bekymmer, även om man en tid framåt kan klara sig med räntorna på AP-fonderna. Låt mig formulera det på ett annat sätt som kanske gör det tydligare för Birgitta Dahl och kammaren. I dagsläget betalar vi ut allmänna pensioner med 29 % räknat i förhållande till det totala löneunderlaget. Vi tar in 18 eller 19 %. Räntorna på AP-fonderna kan under en tid hjälpa till att brygga över detta, men i grunden är det så att vi betalar ut mer än vi tar in. Det kommer inte att gå i längden, oavsett vilken matematik man vill använda. Birgitta Dahl svarade mig på frågan om taket i socialförsäkringarna. Hon vill att de skall vara solidariskt finansierade. Med det vill hon snarare dölja vad diskussionen gäller än att föra fram det. Det stora med socialförsäkringarna är just att alla människor är med i dem. Nu råkar det vara så att höginkomsttagare mera sällan är sjuka och arbetslösa. Det gör att deras bidrag till försäkringen är att de är med i försäkringen och att människor med lägre inkomster, som oftare är sjuka och arbetslösa i de flesta samhällen, får hjälp i det läget. Men utöver det, herr talman, vill Birgitta Dahl att det skall finnas en speciell skatt i dessa försäkringar. Talet om att en försäkring är en försäkring är en försäkring är bara ord. Birgitta Dahl vill ha marginalskatter i Sverige, och det må vara hänt. Men varför skall hon föra in dem i socialförsäkringarna och förstöra den debatten? Jag hoppas att hon inte skall lyckas med det, men risken finns. Till sist ett ämne som inte är i första hand mitt, men jag kan inte låta bli att reagera. Birgitta Dahl talar om att det nu är föräldrarnas plånbok som är avgörande för i vilken skola man skall gå. Det talet är kraftigt missvisande, för att uttrycka sig försiktigt, i ett läge där skolpengen har underlättat för många föräldrar och barn att göra valet, som de tidigare inte kunde göra eftersom det just var föräldrarnas plånboks tjocklek som avgjorde frågan. Att nyspråket användes för en stund sedan var tydligen inte en enstaka förseelse, utan det kommer till användning över ett ganska brett fält.

Herr talman! Debatten om välfärd och trygghet, inte minst i framtiden, har varit livlig de senaste åren. Att intresset för dessa frågor är stort, det vittnar antalet debattdeltagare i denna debatt om. Alla politiska partier är eniga om att sociala välfärdssystem är viktiga för människors trygghet. Många av de vackra ord som har sagts här, utan övertoner, tror jag att de flesta av oss kan skriva under. Men nu är vi olika partier, och vi ser litet olika på utformningen av de sociala trygghetssystemen. Jag kommer huvudsakligen att uppehålla mig vid socialförsäkringarna, som är mitt huvudområde, medan andra moderata talare kommer att behandla frågor om äldrevård och vård av sjuka. Från moderat sida har vi i många år pekat på behovet av förändringar i socialförsäkringssystemen, inte minst med hänsyn till samhällsekonomin, men också på grund av att vi anser att människor utöver ett grundläggande skydd bör ta ett ökat eget ansvar för sina trygghetsförsäkringar. Välfärdsstatens omfattning och utformning har skapat inte bara ekonomiska problem, utan har också urholkat den enskilda människans och den enskilda familjens självständighet och rätt att själv bestämma över sitt liv och att välja olika omsorgsformer. Vi har alla blivit mer eller mindre beroende av det offentliga. Man brukar ibland tala om den inlärda hjälplösheten. Denna tar sig ibland nästan groteska uttryck i demonstrationer och slagord inför minsta förändring. Hur mycket som egentligen är ett värnande om människors trygghet kan diskuteras. Många gånger handlar det om att värna den egna gruppens rättigheter och uppnådda förmåner. Verklig solidaritet sitter ganska trångt i dagens Sverige, vill jag påstå, trots allt vackert tal. För att inte tala om hur illa man ser på frivilligverksamhet och välgörenhet -- läs: att göra andra människor väl! -- att det snarast har betraktats som fula ord. Anders Isacssons lilla bok När pengarna är slut satte på ett särskilt sätt fart på debatten om de sociala försäkringssystemen. Att inte reformera dessa system skulle vara ett verkligt hot mot den sociala tryggheten på litet sikt för de människor som bäst behöver stöd, hjälp och allas vår omsorg. Tyvärr tog det alldeles för lång tid innan några förändringar skedde. Det var först hösten 1990 som socialdemokraterna över huvud taget vågade röra vid socialförsäkringarna. Stig Malm och LO gick naturligtvis emot alla förändringar. Men då lades ändå fram ett förslag om en sänkt nivå inom sjukförsäkringen, som trädde i kraft mars 1991 med känt resultat. Det blev en 25-procentig minskning av sjukskrivningarna. Då utövade socialdemokraterna ett sunt ekonomiskt tänkande -- en liten tid i varje fall. Sedan arbetade vi i utskottet gemensamt fram förslaget om en arbetsgivarperiod. Därefter har, som alla kommer ihåg, ytterligare förändringar gjorts i samband med krisuppgörelsen för nära ett år sedan. Det gäller bl.a. att en karensdag införts och att sjukpenningnivån har sänkts till 70 % efter det första året. Det var naturligtvis bra att det kunde ske en gemensam uppgörelse mellan regeringen och socialdemokraterna. Men samtidigt måste sägas att det aldrig är bra med så snabba beslut i så komplicerade frågor. Det är klart att det finns frågetecken kring den 70-procentiga ersättningsnivån. Men där har vi också begärt att regeringen skall följa upp denna fråga noga. Det råder inget tvivel om att det hade varit bättre med två karensdagar för oss ''långtidsfriska''. Det hade gett mera pengar, men det hade skyddat dem som är långtidssjuka. Det var ju också den borgerliga regeringens förslag. Om viss enighet nu nåtts när det gällt sjukföräkringen, har det sannerligen inte gällt arbetsskadeförsäkringen. Där var det faktiskt ett underskott om 26 miljarder när vi fattade ett majoritetsbeslut om en förändrad -- en rättvänd -- Flera utredningar är på gång inom socialförsäkringsområdet. Jag hoppas att man skall kunna uppnå stor enighet när det gäller tjänstepensionen -- åtminstone när det gäller de stora riktlinjerna. Jag är glad över de signaler som har kommit fram om att det råder ganska stor samstämmighet. Vi vet ju att systemet inte bär sina kostnader på sikt på grund av att det krävs minst en 2-procentig årlig tillväxt i ekonomin för att klara utgifterna i framtiden. Men även jag har ställt mig litet undrande över de braskande rubrikerna i tidningarna om ett nära förestående ökat avgiftsuttag. Utredningen om sjuk och arbetsskadeförsäkringen skall nu påbörja sitt arbete. Jag tycker att det är viktigt att utredningen kan arbeta ganska förutsättningslöst. Låt mig säga -- vilket kanske inte hör till vanligheten -- att jag är glad över ett beslut som fattades vid den socialdemokratiska partikongressen, nämligen att man inte längre håller fast vid att ansvaret för försäkringen skall läggas på arbetsmarknadens parter. Det hade resulterat i ett gigantiskt korporativt system. Nu kvarstår detta endast som ett av flera förslag i utredningen. Det är inget fel i att utreda förslag. Att ytterligare förändringar måste göras inom socialförsäkringssystemen tycks de flesta nu ha insett. Nödvändigheten av förändringar har bl.a. påtalats av Lindbeckkommissionen. I anledning därav lades också fram en skiss till en framtida socialförsäkring. Riksdagens samtliga politiska partier har vid det här laget utarbetat olika förslag. Från mitt partis sida anser vi att det bör finnas en grundtrygghet för alla motsvarande en viss del av inkomsten. Var nivån bör ligga har vi inte bundit oss vid. Vi anser också att det alltid skall finnas en grundtrygghet för dem som själva inte kan betala in några avgifter. Det skall alltså finnas ett offentligt ansvar. Jag vill betona detta eftersom det i debatten ibland har påståtts att vi moderater inte skulle måna om människors trygghet. Jag är då en representant för de mörkblå eminenserna. Jag vill bestämt hävda att trygghet är en viktig ingrediens i ett socialkonservativt parti. Den grundläggande nivån kan sedan kompenseras med möjlighet för den enskilde att själv försäkra sig till den nivå vederbörande önskar i konkurrerande bolag. Vidare anser vi att systemet skall vara mera aktuariskt, dvs. avgift skall i princip följas av motsvarande förmån. En förändring av systemet får icke följas av en jättelik skattehöjning. Herr talman! Jag ber att få återkomma med ytterligare synpunkter senare.

Herr talman! Jag noterar först med uppskattning att utskottets ordförande gav oss det erkännande som Bo Könberg inte orkade ge, nämligen att vi under vår tid i regeringen inledde ett arbete för att reformera sjuk och arbetsskadeförsäkringen. Till detta arbete var också knutet de initiativ som togs till att gå från passivt kontantstöd till aktiva, förebyggande och rehabiliterande insatser. Dessa insatser är mycket viktiga framför allt för de människor som berörs, men också för att där ligger en mycket stor potential för att långsiktigt sanera ekonomin i dessa stora system. Gullan Lindblad gav också ett erkännande till värdet av krisuppgörelsen, även om det fanns en del bekymmer att klara hastigheten i fallet. Därför är det oerhört beklagligt att regeringen har vanskött uppföljningen av uppgörelsen dels genom att totalt köra över den då arbetande utredningen, dels genom att köra över riksdagens största parti i fråga om arbetsskadeförsäkringen. Den skulle ju ingå i den beredning av sjuk och arbetsskadeförsäkringen som vi var överens om. Här körde regeringen över med ett förslag utan att bry sig om att ta reda på vilka andra civilrättsliga lagar och avtal man borde ha visat respekt för. Det har visat sig att regeringen har gjort fel rättsligt sett i denna fråga. Det handlar om mycket stora belopp. Vidare dröjde det över ett år innan beredningen ens blev tillsatt så att den kunde börja arbeta. Jag tycker att det är att visa en dålig vilja att uppnå långsiktiga gemensamma lösningar. De olika uttalandena de senaste dagarna från paret Westerberg-Könberg har visat detta. Vi menar allvar med att vi vill ha breda och ansvarsfulla lösningar på detta område. Det var därför vi lade ned så stora ansträngningar under vår kongress för att fatta bra beslut som skulle kunna underlätta både uppslutningen kring de uppoffringar som krävs från de enskilda och breda uppgörelser i riksdagen för långsiktiga lösningar på dessa viktiga problem. Det är ytterst allvarligt om de ansvariga ministrarna skapar oro bland människor genom direkt felaktiga uttalanden om situationen i försäkrings och pensionssystemen och vad som krävs av oss.
Herr talman! Jag uttryckte faktiskt en viss erkänsla för socialdemokraterna. De vågade börja inleda en besparing i socialförsäkringarna hösten 1990. Det är synd att vi sedan inte kunde uppnå större enighet när det gällde att sanera arbetsskadeförsäkringen. Arbetsskadeförsäkringen har varit den verkliga gökungen inom socialförsäkringarna och har slukat oerhörda resurser. Men vi lyckades ändå med Ny demokratis hjälp att få till ett majoritetsbeslut så att en sanering kunde komma till stånd av den försäkringen. Jag tycker att det är viktigt att i dagsläget ligga relativt lågt i debatten. En utredning skall tillsättas. Det vore önskvärt att få en så stor samstämmighet som möjligt. Jag tycker mig kunna utläsa att man har hittills uppnått det i fråga om pensionssystemet. Så till en fråga som statsrådet Könberg tidigare ställt och som jag nu upprepar: Hur tänker egentligen Socialdemokraterna när det gäller arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna i framtiden? I nr 10/93 av tidskriften Social försäkring, som kom i dag, skriver man: Socialförsäkringen -- en mjölkko för s. Om jag förstått saken rätt ämnar ni behålla dagens höga arbetsgivaravgifter och därutöver lägga ca 1 000 kronor i månaden på dem som har arbete. Inte minst TCO-tidningen har varit mycket kritisk till detta. Det vore värdefullt att få ett klarläggande från Birgitta Dahl. Om människor skall stå inför denna gigantiska skattehöjning, betackar sig nog väldigt många för de socialdemokratiska lösningarna beträffande morgondagens socialförsäkringar. Jag är glad över Birgitta Dahls litet lugnare ton nu. Jag tror att vi ändå är överens om att förändringar måste göras. Dessutom tror jag att det vore sunt och välgörande för den socialpolitiska debatten om vi också litet grand kunde komma bort från detta med välfärdsstatens välsignelse -- dvs. att vi alltid tror att det som i dag råder är det bästa. Personligen tror jag att Sverige blir mera socialt och mera medmänskligt om vi också släpper in det personliga ansvarstagandet och om vi får in litet mera av frivilligverksamhet och organisationers medverkan i det hela. Jag vill gärna höra Birgitta Dahls åsikter om detta.
Herr talman! När det gäller arbetsskadeförsäkringen vill jag säga att vi var de första att ta upp problemen i denna. Det gjorde vi tillsammans med fackföreningsrörelsen. Vi satte i gång ett arbete för att reformera arbetsskadeförsäkringen. Det sätt varpå den nuvarande regeringen körde över oss och parterna samt de många berörda enskilda människorna genom förändringar som genomfördes utan en ordentlig beredning och utan att avvakta arbetet i den kommande beredningen förstörde många av de förutsättningar som behövs för att en förändring skall kunna åstadkommas. Jag skall inte gå in på teknikaliteter. Men vi har en principskiss som vi vill få prövad i beredningen och som handlar om att underskottet i arbetslöshetsförsäkringen skall täckas dels genom att vi för över den arbetsgivaravgift som i dag finansierar sjukförsäkringen, dels genom den värnskatt som vi vill ha för de högsta inkomsttagarna. Finansieringen av sjukförsäkringen skall i framtiden ske genom egenavgifter -- solidariskt utformade och som löper hela vägen upp. Detta skall byggas upp under en period av fem till tio år, beroende på vilka förutsättningar som den ekonomiska utvecklingen ger. Det var detta som vi fick hela den socialdemokratiska partikongressen med många fackliga representanter att enhälligt ställa sig bakom. Detta skedde efter en ganska ovanlig process bestående av diskussioner och en dialog. Jag skall vara ärlig och säga att det från början fanns ett motstånd mot detta. Men kongressen slutade med att vi enhälligt ställde oss bakom detta. Det var, Bo Könberg -- och hälsa det till Bengt Westerberg -- ett slitjobb att få människor att ställa upp på ekonomiska uppoffringar. Det jobbet skulle ni aldrig klara, därför att ni inte åtnjuter samma förtroende som vi bland dem som skall ställa upp, bl.a. därför att vi vill ha en finansiering som är rättvist fördelad. Nu vill vi komma i gång med jobbet i beredningen och förutsättningslöst pröva olika lösningar. Men, och det säger jag med eftertryck, vi kan inte frångå kravet på en sammanhållen försäkring och ett sammanhållet pensionssystem som är rättvist finansierat. Vi som är högavlönade och friska skall bidra när det gäller att täcka kostnaderna för de lågavlönade och för dem som oftare behöver utnyttja försäkringarna.
Herr talman! Ja, det är visserligen sant -- jag tänker här på hur det står i katekesen -- att Socialdemokraterna under Ingela Thaléns statsrådsskap påbörjade ett arbete med att sanera arbetsskadeförsäkringen. Men Stig Malm skrek då väldigt högt från LO-borgen, och Socialdemokraterna blev, som vanligt, rädda. Det bidde därför inte ens en tumme av det hela. Jag glömmer aldrig det s.k. seminarium som vi hade i utskottet. En representant från Socialdepartementet ville lyssna på oss för att höra vad vi tyckte. Vi tyckte kanske att det var regeringens sak att komma med idéer, men så var icke fallet. Jag sade vad vi tyckte, nämligen att vi inte kan vara till freds med en arbetsskadeförsäkring som tickar miljarder varje år. Då sade Tore Andersson från LO: Jag tycker inte om vad du säger. Men jag tycker i alla fall att det är bra att vi får ett besked. Det är mer än vi får från det där hållet. Efter detta tordes den dåvarande socialministern över huvud taget inte vidröra nämnda försäkring. Denna historieskrivning är sann. När det gäller detta med att ni skall finansiera arbetslöshetsförsäkringen med sjukförsäkringens pengar vill jag framhålla att vi då får den gigantiska skattehöjning som såväl statsrådet Könberg som jag har varnat för. Men det är bra att vi på klarspråk får veta vad svenska folket har att vänta, dvs. samma arbetsgivaravgifter som i dag och dessutom en tusenlapp i månaden i egna försäkringsavgifter. Det blir ett dyrt kalas! Jag vill också återigen ta upp frågan om rehabiliteringen. Vi är överens om att det här är väldigt viktigt, och det tyckte vi moderater redan 1982. Det framgår av en motion där vi betonat vikten av att rehabilitera människor i stället för att passivt sjukskriva dem. Tyvärr tog det väldigt lång tid för den dåvarande regeringen innan något hände. När reformen, som är mycket värdefull, trädde i kraft var arbetsmarknadsläget tyvärr dåligt. Detta är alltså en viktig fråga, och jag är glad över att vi är överens om att vi skall jobba vidare med de här sakerna. Det var alltså faktiskt vi moderater som tidigt insåg det här. Till sist: Det är viktigt att vi på alla områden inom det sociala fältet inte bara ser till de offentliga systemen utan också tar med allt annat som är värdefullt. Dessutom är det viktigt att vi får ökad valfrihet och rättvisa för människor såväl när det gäller familjepolitiken -- jag tänker då på vårdnadsbidraget -- som när det gäller vården och omsorgen. Detta är oerhört väsentligt. Åtminstone på några av de här punkterna torde vi kunna bli överens.

Herr talman! Birgitta Dahl använde sin replik till Gullan Lindblad bl.a. till att kommentera vad jag sagt, och jag har i och för sig inget emot det. Jag vill bara nämna skälet till att jag begärt ordet återigen. Det har flera gånger här talats om behovet av samstämmighet, och det är utmärkt när det gäller de stora socialförsäkringssystemen -- och då, förstås, inte minst pensionsfrågan. Det är alldeles utmärkt att det i den pensionsarbetsgrupp som regeringen har tillsatt och där samtliga riksdagspartier är representerade kan ske ett konstruktivt arbete, där man -- som jag uppfattar det hela -- från alla olika håll är beredd att ge och ta i den här frågan. Det är nödvändigt att den attityden finns för att det skall bli resultat. Det är en självklarhet. Inget enskilt parti kan ju få igenom alla sina synpunkter i en så här stor och viktig fråga. Det som i de andra socialförsäkringssystemen har gjort det svårare att komma överens är framför allt att Socialdemokraterna inte har velat göra något åt dem. Hösten 1990 startade -- jag har tidigare i riksdagens talarstol understrukit detta och gör det också i dag -- ett arbete på sjukförsäkringssidan som ledde fram till de förändringar som skedde i mars året därpå. Dessa förändringar borde förstås ha ägt rum kanske tio år tidigare. Men de stoppades av den socialdemokratiska valsegern 1982. Så långt är det bra. Men sedan -- och den saken har jag talat ganska utförligt om -- har era insatser här i riksdagen helt och hållet varit inriktade på att förhindra alla försök att få en bättre tingens ordning vad gäller de här försäkringarnas inkomst och utgiftssidor. Vad gäller frågan om krisuppgörelsen finns det säkert saker att kritisera bl.a. i fråga om beredningen och vid vilken tidpunkt den skall tillsättas. Dock tycker jag att det i ganska stor utsträckning är att kasta sten i glashus om just Socialdemokraternas företrädare tar upp diskussionen om krisuppgörelsen. Mig veterligt är det enda otvetydiga brottet mot den krisuppgörelsen just Socialdemokraternas avhopp från överenskommelsen om höjd pensionsålder, något som meddelades regeringen och mig via massmedierna när riksdagsgruppen hade bestämt sig i den frågan. Så några ord om Socialdemokraternas bidrag i övrigt till krisuppgörelsen -- förutom det faktum att oppositionen så att säga ställde upp. Detta var värdefullt i det läget, och det har jag också tidigare sagt. De materiella bidragen har framför allt varit det som Gullan Lindblad var inne på för en stund sedan, nämligen att det inte blev en andra karensdag också inom ramen för ett tiodagarsskydd per år, utan en annan lösning, som drabbar långtidssjuka mycket mer. Det andra bidraget var tanken om att parterna skulle ta över sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen, något som den socialdemokratiska kongressen underkände för några veckor sedan. Därmed blev det möjligt för oss att likställa alternativen i den utredning som nu kommer till stånd.
Herr talman! Jag finner det inte särskilt intressant att räkna upp alla beskyllningar vi har mot varandra när det gäller att ha vanvårdat krisuppgörelsen. Men på ett antal punkter struntade faktiskt regeringen i vad vi där kom överens om. En mycket viktig sådan fråga var hur man skötte arbetsskadeförsäkringen. Jag måste säga att det övergrepp som det regeringsförslaget innebar, inte minst mot parterna på arbetsmarknaden, var vi tvungna att reagera mot. Det har sagts här att det skulle vara något nytt att man skulle ta ut avgift över sju och ett halvt basbelopp. Det är det som har gällt hittills i både ATP och sjukförsäkringen. Det är ju det som ni vill frångå, det som har gällt sedan de försäkringarna tillkom. Det handlar i båda fallen om att föra över kostnader på 7--8 miljarder per år för de här försäkringarna till låg och medelinkomsttagare. Det är 2 % som ni vill föra över från dem av oss som är mest gynnade i samhället till dem som har mindre råd att betala. Verkligheten när man talar om att vi skall ta större ansvar genom att sänka ersättningsnivåerna till det man menar med grundtrygghet är att somliga kommer att kunna skaffa sig tilläggsförsäkringar. Men andra, låg och medelinkomsttagare med yrken med hög risk, kvinnor som jobbar i vården t.ex., inte kommer de att vare sig på egen hand eller genom sin fackliga organisation kunna få en sjukförsäkring eller en pensionsförsäkring som ligger i närheten av den som Bo Könberg, Gullan Lindblad eller jag skulle kunna skaffa oss. Det är det som är den verklighet vi har att hantera. Vi socialdemokrater vill även i framtiden ha ett sjukförsäkringssystem och ett pensionssystem som innebär trygghet för alla, inte bara för oss som har förmåga, resurser och sådana livsomständigheter att vi kan ordna det bra själva. Ovanpå grundtryggheten på 50--60 % av inkomsten kommer det att växa fram system som skiljer sig mycket kraftigt från varandra. Vi kommer att få nya orättvisor, nya klasskillnader mellan människor när de är sjuka eller blir gamla som vi dess bättre inte har haft på decennier tack vare de system som vi står för.
Herr talman! I fråga om grundtrygghet och inkomsttrygghet trodde jag att det var ganska väl klarlagt i den offentliga debatten både utanför och i den här kammaren var Folkpartiet liberalerna och jag själv står. Det resonemang vi för på den punkten är något mer konsekvent försäkringsmässigt. Det visar konflikten bland socialdemokraterna om takfrågan. Birgitta Dahl säger nu att vi låtsas som om det vore något nytt att ta ut avgifter ovanför taket. Det är en sanning med modifikation att detta har funnits jämt i de olika systemen. I pensionssystemet, som jag inte hörde om Birgitta Dahl nämnde, men som är det överlägset största systemet, saknades avgift ovanför taket under ATP:s två första decennier. Jämt är något begränsat i tiden, får man väl säga. I övrigt har Birgitta Dahl rätt i att vi för närvarande tar ut avgifter ovanför taket i sjukförsäkringen. Det jag pläderar för är att vi skall reservera skatteinstrumentet för alla de områden där skatter är nödvändiga, för sådana saker som grundläggande välfärd, försvar, u-landsbistånd eller vad det kan vara, som inte kan finansieras på något annat sätt. Däremot skall vi göra socialförsäkringssystemen så försäkringsmässiga som möjligt i betydelsen att det finns en direkt koppling mellan avgifter och förmåner. Där skiljer vi oss åt, vilket den här debatten har visat. Till sist har vi frågan om arbetsskadeförsäkringen. Birgitta Dahl klagar ånyo över att vi har gjort något åt den. Jag ber att få upprepa vad jag sade tidigare under den här debatten, nämligen att när den här regeringen tillträdde pekade prognoserna på att det underskott som ni redan hade upparbetat på 20 miljarder kronor skulle stiga till över 100 miljarder kronor innan det här årtiondet var slut. Ökningstakten i underskottet den höst då den regering Birgitta Dahl ingick i avgick var en halv miljard kronor per månad. Man kan förstås, som Birgitta Dahl gör, säga att man skall göra något åt det sedan, att man skall utreda. Ingen ansvarig regering kunde någon längre stund låta det fortgå som ni hade påbörjat.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att Folkpartiet och Socialdemokraterna har samma uppfattning om inkomstbortfallsprincipen. Jag hoppas att det skall vara möjligt att också enas om finansieringen. Det är nog förutsättningen för att det skall gå ihop. Om man vidhåller att avgiftsuttag inte skall göras över sju och ett halvt basbelopp måste de som ligger därunder betala kostnaderna. Det handlar om 2 % av lönesumman, minst. Det vore bra om Bo Könberg kunde tala om hur det förhåller sig med den saken och i så fall bekräfta att ni faktiskt vill vältra över kostnader i den storleksordningen från höginkomsttagare till människor med låga och medelstora inkomster.
Herr talman! Det är inte alltid jag tycker att Birgitta Dahl är glasklar. Det gällde kanske det senaste inlägget. Nu fick jag för mig att hon menade att sjukförsäkringen inte gick ihop, att vi skulle hitta på ett gemensamt sätt att få den att gå ihop. Sanningen är att den här regeringen, som jag har förmånen att vara med i, har sett till att den går ihop. Den kommer inte att gå ihop i det ögonblick som Birgitta Dahl och andra tar ifrån försäkringen alla dess inkomster och behåller utgifterna i den. Möjligen missförstod jag detta. Vi kan få ett klarläggande sedan. Om socialförsäkringarna skall vara försäkringar där alla är med -- det är därifrån vi har ordet social, en allmän obligatorisk försäkring -- handlar det om att slå ut riskerna mellan alla medborgare. Det är av ett ofantligt värde framför allt för låginkomsttagare. Frågan oss emellan, Birgitta Dahl, är om vi därutöver skall ha ett skatteinslag. Nej, låt oss föra socialförsäkringsdebatten på sitt fält och låt oss föra skattedebatten på sitt fält. Då kan Birgitta Dahl plädera för hur höga marginalskatter som helst. Jag är förstås ledsen över det, eftersom vi för bara några år sedan kunde nå en uppgörelse mellan våra två partier om skattesystemet i vårt land. Men om socialdemokraterna ånyo vill öppna debatten om att marginalskatterna i landet är för låga så låt oss föra den. Men låt oss inte förstöra socialförsäkringssystemen och förvirra den debatten.

Herr talman! Ett land med stabil ekonomi ger goda förutsättningar för välfärdspolitik. Under de s.k. goda åren gav vi oss i vårt land många fördelar som innebar att det egna ansvaret för framtiden inte kändes angeläget. Lånepolitiken satte snurr på konsumtionen och så småningom sprack bubblan. I dag står vi med resterna, och nuvarande regering har börjat ett tungt och tufft saneringsarbete. Nu krävs samordning och samarbete för att klara framtidens åtagande. Att det alltid skall löna sig ekonomiskt att arbeta är en sanning som Centern länge framhållit. Vi hade rätt. De förändrade ersättningsnivåerna i transfereringssystemen gynnar nu arbete som alternativ till sjukskrivningar. Rehabilitering prioriteras också. Det personliga sparandet är mycket högt i vårt land. Enligt Konjunkturinstitutet är det ett historiskt högt läge. De förändringar som gjorts i socialförsäkrings och andra bidragssystem har skapat en medvetenhet hos hushållen om att hålla nere utgifterna. Det personliga ansvaret för den egna situationen har därmed också ökat. Centerpartiet hälsar detta med tillfredsställelse. Oppositionen framhärdar i att det i stort bara är en ökad konsumtion som skall lösa den ekonomiska krisen. Visst kan det vara önskvärt med en viss konsumtionsökning, men skall vi dra någon lärdom av det som hände med den enorma konsumtionen under 80-talet så är det väl att den konsumtionsökningen skapade problemen. Är det transfereringssystemen som skall stå för den ökade konsumtionen, Birgitta Dahl? Den av Socialdemokraterna och Folkpartiet genomförda skattereformen har bidragit till att öka klyftorna i samhället. De förut rika har fått betydande skattelättnader, medan de med de lägsta inkomsterna har drabbats av skattehöjningar. Birgitta Dahl talar sig varm för äkta medmänsklighet. Är det detta som ligger bakom det förslaget? Jag kan inte förstå att så skulle vara fallet. Centerpartiet har under våren presenterat sitt förslag till en ny grundtrygghetsreform. Den första delen i den, en allmän arbetslöshetsförsäkring, kommer nu att genomföras. KAS-ersättningen ges till alla, efter en viss prövning av den enskilde. Det tycker vi är solidaritet, Birgitta Dahl, att alla skall få ersättning vid arbetslöshet. På det sättet minskar kostnaderna för socialbidrag. En fortsättning av detta kan enligt Centerns förslag bli en reformering av socialförsäkringssystemet. En grundnivå ger grundtrygghet. Det byggs på med en inkomstprövad ersättning. Nivån på den kan diskuteras. På detta kan man själv bekosta högre ersättningsnivåer genom frivilliga försäkringar. Detta innebär en besparing i statens finanser. När det gäller föräldraförsäkringen och stödet till barnfamiljerna önskar Centern valfrihet. Det innebär att vårdnadsersättning skall genomföras, med en omfördelning av de statliga medel som i dag enbart går till de barnfamiljer som väljer barnomsorg i offentlig regi. Centern anser att även föräldraförsäkringen behöver reformeras. Vårdnadsersättningen måste enligt Centern skydda dem som har låga inkomster. Det får inte bli så att bostadsbidrag och socialbidrag reduceras om barnomsorgskostnaderna inte fullt ut blir avdragsgilla. Marginaleffekterna är betydligt svårare att bära för människor med låga inkomster, men det är marginaleffekterna för dem med höga inkomster som andra partier vill minimera. Barnomsorgslagen måste bindas samman med förslaget om vårdnadsersättning. Om så inte sker kommer valfriheten för barnfamiljer att sättas åt sidan, med en tvångslag för kommunerna som inte utlovas ekonomisk ersättning för de höga kostnader lagen innebär. Välfärd innefattar inte bara en ekonomisk trygghet. Det innebär också att hälso och sjukvård ges på lika villkor över hela landet. För närvarande pågår två utredningar som skall lägga upp riktlinjer för den framtida sjukvården. Under den processen har stora förändringar genomförts med regeringens goda minne. Husläkarsystemet är beslutat, och landstingen genomför nu denna reform. I dagarna har en lagrådsremiss inlämnats som berör etableringsfriheten för specialistläkare och sjukgymnaster. Jag kan lugnt påstå att det senare förslaget väcker stor oro ute i våra landsting. Centerns och Folkpartiets förtroendevalda i landstingen framför sina farhågor över ett system som ger fritt förfogande över gemensamma resurser. Strukturförändringar inom sjuvården kommer att innebära nedskärningar. Nu kommer specialistläkare att kunna öppna verksamheter som driver upp kostnaderna. Eftersom socialministern uttalat sin misstro emot vårdnadsersättningen, kan jag ta mig friheten att anmäla min stora oro, ur ekonomisk synpunkt, inför förslaget om etableringsfrihet för specialistläkare. Skall det vara någon mening med en utredning bör effekterna av nya förslag först utredas och värderas i ett större perspektiv. Jag kan väl också, som sjukvårdsministern gjorde, hävda Centerns uppfattning om en framtida sjukvårdsorganisation, att en reformering av landstingen är en möjlig organisationsform. Skall ett utredningsarbete kännas meningsfullt, borde förslag som rycker undan grunderna för utredningsarbetet kunna vila ett tag. Svensk sjukvård har inte på länge genomgått så stora förändringar som de som just nu pågår runt om i landet. Låt oss se vad detta kan ge innan vi gör några dramatiska förändringar. Det var ju också det råd de utländska experterna gav vid de seminarier som hållits. Den tyske försäkringsexperten varnade för etableringsfrihet som starkt kostnadsdrivande. Centerpartiet tar sitt ansvar för att bevara den svenska välfärden. Våra krav är att de med de lägsta inkomsterna skall värnas. Vi är öppna för gemensamma lösningar som tillgodoser grundtrygghet och som inte är kostnadsdrivande. Socialdemokraterna förväntar sig att genom dubbelbeskattning klara nuvarande transfereringssystem. Det skall bli intressant att se var man hamnar i den utredning som just är tillsatt. När man hörde Birgitta Dahls inledningsanförande undrade man var hon har varit och tittat på sjukvård. Man har tittat på ÄDEL-reformens genomförande. Visserligen finns det enstaka exempel på att sjukvården inte fungerar perfekt. Det har den aldrig gjort. Jag har arbetat inom sjukvården i många år och sett de brister som Birgitta Dahl beskriver även under socialdemokratisk regering. Det är ofta problem i storstadsområden. Men åk ut i landet och se en väl fungerande sjukvård, där medmänsklighet inte köps för pengar utan där den finns hos den sjukvårdspersonal som tar väl hand om de äldre. Jag tror att Birgitta Dahls agerande här skrämmer människor, men meningen med Birgitta Dahls anförande var kanske att skrämma dem, åt socialdemokraterna.
Herr talman! Först vill jag uttala min uppskattning till Karin Israelsson för det hon sade om husläkarsystemet och etableringsfrihet. Jag hoppas att det kommer att ta sig uttryck i hur Centerpartiet röstar i dessa frågar. Jag har rest runt landet mycket intensivt för att studera hur det står till med de verksamheter som barn och gamla behöver. Det är rätt att det framför allt långt borta från storstäderna på många håll finns någonting om är väldigt bra. Det som är skrämmande är att det som har varit bra nu på område efter område håller på att förstöras. Det oroar mig mycket. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har gjort ett studium om vad som händer med verksamheter som betyder något för barn i 13 kommuner där det bor en och en halv miljon människor. Resultatet är entydigt: det är en mycket kraftig försämring av kvaliteten, så kraftig att många barn far mycket illa. Det är en mycket kraftig överföring av pengar från fattiga till rika genom att resurserna framför allt i bostadsområden med människor med stora behov dras ner genom förändrade taxesystem. Det är därifrån vi också har fått kunskapen om vad som händer med möjligheterna att ge god vård åt handikappade barn. Jag undrar ibland var de borgerliga politiker och regeringsföreträdare befinner sig som tycks förneka och förtränga verkligheten sådan som den ser ut. Låt oss inte glömma att mer än hälften av Sveriges befolkning, Sveriges barn och gamla bor i storstadsregionerna, där det här är allra sämst. Vi måste faktiskt räkna in dem bland dem som vi skall bry oss om. Sedan vill jag säga att vi naturligtvis måste se till att hushållens köpkraft kan upprätthållas för att inte ytterligare förvärra arbetslösheten. 600 000 människor är arbetslösa. Om vi försämrar deras köpkraft med mellan 13 000 och 20 000 kr per person om året, är det självklart att det, förutom att det ställer till med bekymmer för dem, också fördjupar krisen och skapar arbetslöshet. Det hade varit väldigt mycket bättre att anta vårt alternativ i våras både därför att det var mer rättvist och därför att man inte skulle ha minskat köpkraften och förvärrat krisen i motsvarande mån.
Herr talman! Jag tror säkert Birgitta Dahl på sina resor har kunnat se delar av det hon beskriver. Men det hade inte varit omöjligt att se det tidigare i många sammanhang. Det har funnits stora brister. Vad som har hänt inom sjukvårdssektorn är att människor slipper stå i kö, man får sina åkommor åtgärdade betydligt snabbare. Man har ändrat väldigt mycket sådant som har varit dyrt och onödigt inom sjukvården. Man har fått en bättre effektivitet, som gör att allt fler får del av vården. Vid de besök jag har gjort i skolor tidigare har jag sett många brister i storstadsområdena. Det är brist på pengar i dag -- man har kanske misskött sin ekonomi tidigare, och därför finns det färre resurser. Jag tror inte att detta med någon nödvändighet kommer att ge som effekt att all verksamhet för den skull skall klassas ner. Det har ständigt varit stora olikheter mellan olika områden. Jag är inte alls säker på att detta kommer att bli bestående. Vad som händer nu är att man får en konkurrens, där man får en valfrihet för den enskilde att välja mellan olika alternativ. Även skolor som kanske verkar vara i dålig situation kan ändå få en bra situation. Det var en utfrågning i utbildningsutskottet i veckan. Av den framgick att situationen överlag är väldigt bra i landet. Att det finns enstaka exempel på motsatsen, det har det alltid funnits, tycker jag inte skall tillskrivas den nuvarande regeringen. Här gäller det att hushålla med de medel som finns och göra det bästa möjliga av det. Jag tror att kommunalpolitikerna verkligen gör sitt bästa för att åstadkomma en bra situation. Arbetslösheten är det största problem som den nuvarande regeringen har att bekämpa. Det gör man på olika sätt. Vi står inför stora strukturförändringar. Industrins sätt att arbeta har förändrats. Man behöver inte längre så många människor. Det fanns en överproduktion inom byggnadssektorn som gjorde att många byggnadsarbetare friställdes. I slutet av 80-talet var det en överproduktion som vi nu har stora ekonomiska bekymmer med. Den kostar i dag väldigt mycket i form av arbetslöshet och de huskroppar som står outhyrda.
Herr talman! Jag önskar faktiskt att det som Karin Israelsson säger vore sant, men det är det inte. Man grips ibland av förtvivlan över kallsinnet inför de många människor -- barn, föräldrar, gamla -- som drabbas av det som nu sker och som är nytt. Det rör sig om en kombination av indragningar från kommunerna, av felaktiga skattesänkningar som gör att männsikor far illa och blir arbetslösa och av det som ni kallar för valfrihet men som är någonting som resursstarka människor kan utnyttja när de tycker att verksamheten i kommunens daghem och skolor är så dålig att de inte vågar ha sina barn kvar där. Då öppnar man egna daghem och skolor som inte tar emot handikappade barn och invandrare, som har kortare öppethållandetider därför att föräldrarna har bättre arbetstider, som kan ge bättre omsorg därför att man inte bryr sig om de barn som behöver extra resurser. Dessa daghem och skolor får också högre bidrag per barn än de som finns kvar i kommunens verksamhet får. Kvar blir de barn som behöver mest men som får minst. Det finns faktiskt knappt någon stödpersonal kvar i kommunernas verksamhet. Det är ett faktum att man inte längre klarar att integrera handikappade barn med vanlig verksamhet. Det här handlar inte om undantag, utan om ett stort antal bostadsområden som vart och ett är lika stort som en medelstor svensk stad. Det är väldigt många människor som i dagens Sverige far illa, framför allt barn och gamla. Detta är någonting nytt, och det beror inte på tidsandan, några naturlagar eller någonting annat, utan det är resultatet av politiska medvetna beslut som fattas runt om i landet och här i riksdagen. Vi måste vända den utvecklingen innan den går för långt. Häromdagen kunde man höra en forskare och polis berätta att vad som nu händer innebär att antalet vuxna som finns till hands för hjälp och stöd till barn som är i riskzonen är så få att det direkt kommer att leda till ökad brottslighet om fem tio år. Jag undrar vad som skall behöva hända innan ni i de borgerliga partierna skall erkänna verkligheten.
Herr talman! Det hörs på Birgitta Dahl att hon verkar vara förtvivlad. Med darr på rösten beskriver hon en verklighet som om den vore överallt rådande. Enligt hennes beskrivning är det allt fler människor som känner skräck inför framtiden, som jag inte ser lika mörk som Birgitta Dahl gör. Mycket av hennes beskrivning påminner om de reportage som vi har kunnat läsa i kvällstidningarna, och dem sätter vi som vanligt inte alltför stor tilltro till. Det finns utredningar där man har tittat på hur det ser ut efter ÄDEL-reformen. Man har funnit i stort sett väl fungerande verksamheter. På vissa håll har behovet av sjukvårdsinsatser underskattats. Det finns också utredningar där man har tittat på skolans verksamhet, och den ser bra ut i stort sett över hela landet. Vi har ju sett att pengar inte löser alla problem. Under 80-talet fanns det problem inom alla omsorgsformer. Jag vill nog påstå att det som sker i dag -- förändringar, nedskärningar och effektiviseringar -- förbättrar verksamheten. Birgitta Dahl räknar bort en resurs, nämligen det egna ansvaret, närståendes ansvar och frivilligorganisationers möjligheter att hjälpa till. Det är inte samhället som har huvudansvaret när det gäller att se till att ungdomar inte blir kriminella. Föräldrarna måste ta ett ökat ansvar. Närboende måste ta ett ökat ansvar för sin boendemiljö, där människor riskerar att utsättas för sådana påfrestningar att det kan leda till en ökad kriminalitet. Vi har inte längre råd att låta samhället ta huvudansvaret för den sociala biten. Alla måste ta en del av ansvaret om vi skall kunna klara framtiden. Den sociala välfärden i Sverige har fått kosta väldigt mycket pengar. Men ingen kan väl påstå att 80-talet var bekymmersfritt, att det då inte fanns ungdomskriminalitet, att det inte var bekymmer på många skolor med våld, överfall på lärare osv. Detta är inte problem som plötsligt har dykt upp Det beror väldigt mycket på hur man organiserar det hela och vilka förändringar som man gör. Den bostadspolitik som Socialdemokraterna på sin tid bedrev har bidragit mycket mera till att människor har farit illa än de besparingar som i dag görs inom olika verksamheter.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av ett par frågor som Karin Israelsson tog upp i sitt inlägg. Jag skall emellertid inte gå in på skattereformen och dess innehåll. Jag vet att Karin Israelsson och jag har litet olika uppfattning på den punkten. Jag tänkte ta upp frågan om etableringsfriheten och den lagrådsremiss som regeringen denna vecka har sänt över och som, när den kommer tillbaka, skall behandlas av regeringen för vidarebefordran till riksdagen. I det sammanhanget uttrycker Karin Israelsson en viss oro, om jag uppfattade henne rätt. Hon tog socialministerns inställning i vårdnadsbidragsfrågan som intäkt för att själv ha en åsikt om etableringsfriheten. Det görs naturligtvis en avvägning mellan å ena sidan önskemålet om totalkostnadskontroll och å andra sidan önskemålet om mera av konkurrens. Det sker alltså en avvägning i ordets egentliga mening, eftersom inget av önskemålen kan uppfyllas fullt ut utan att det andra önskemålet påverkas mycket kraftigt. I den remiss som har översänts till lagrådet föreslår vi att det skall bli möjligt att etablera sig som privat specialist, om man uppfyller ett stort antal villkor. Dessa villkor är av den arten att jag tror att denna avvägning kommer att bli någorlunda rimlig. Det gäller t.ex. krav på att man skall vara heltidspraktiker, att man ett par månader i förväg skall meddela sig med landstinget, att det skall finnas möjligheter till en avgiftsdifferentiering etc. Jag tror att vi har gjort en relativt god avvägning mellan de olika önskemålen. Jag vet att det finns en oro ute bland många landstingspolitiker från olika partier, men den oron är nog obefogad. När husläkarsystemet genomfördes kunde man -- eftersom det här handlar om ett långsiktigt åtagande mellan individ och läkare -- klara totalkostnadskontrollen genom en lösning som innebar en årlig ersättning som skulle svara för en större del av kostnaderna för systemet. Därmed fick man en rätt hygglig kontroll. När det nu skall utformas ett liknande system med möjlighet till mer av konkurrens inom öppenvården i Sverige, får man välja andra metoder, eftersom man svårligen kan tänka sig att tillämpa samma metod som för husläkarsystemet. Vi får anledning att återkomma till denna fråga i debatten. När förslaget väl presenteras hoppas jag att Karin Israelsson kommer att tycka att det är lika bra som jag tycker att det är.
Herr talman! Den oro som jag delgav kammaren delas av väldigt många människor ute i landstingen. Det är klart att de talar för sin ekonomi. Det är bekymmer i dag i landstingen med stora besparingar som skall göras och med krav på nedläggningar av sjukhus och delar av sjukhus. Eftersom landstingen står för totalkostnaden för all sjukvård, innebär en privatetablering att landstingen skall stå också för den kostnaden utan att kunna utöva någon kontroll av kostnadsströmmarna till och ifrån privatläkarna. Det finns därför en oro. Om man kan hitta vägar för att på något vis kunna kontrollera kostnadsströmmarna, så att landstingen något så när kan veta hur det hela skall se ut, är det möjligt att det hela kan accepteras. Vi från Centerpartiet ser också med oro på detta, eftersom husläkarna har sina beting. Det är ett system som gör det möjligt att få god sjukvård över hela landet. Det är det som är fördelen med husläkarsystemet. Det blir alltså en spridning av läkarna. Eftersom specialistläkarna redan finns i stora tätorter kommer de naturligtvis inte att etablera sig uppe i Sorsele där jag bor. De väljer i stället Umeå som sin lokaliseringsort. De resurser som då skall fördelas av landstinget kommer kanske inte att räcka till för andra läkare i regionen, vilket påverkar möjligheterna att få tillgång till en god hälso och sjukvård över hela regionen. Det är detta som oroar och det faktum att dessa reformer kommer så tätt inpå varandra att man ännu inte har hunnit verkställa husläkarreformen innan det införs en ny reform som kommer att påverka underlaget för husläkeriet. Denna debatt kommer naturligtvis inte att stillna, utan vi får se vad lagrådet har att säga. Jag vet bara att Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket med stor oro har tittat på detta förslag. Ur patientsynpunkt kan det kännas väldigt bra att ha den typen av valfrihet. Men de utländska forskarna säger att en valfrihet för läkare blir en väldigt dyr valfrihet. En valfrihet för patienten blir inte så kostsam. Jag tror att det är detta förslag man bör titta på. Tyskarna åtgärdar nu fri etablering genom att sätta stora staket omkring den, därför att de inte har råd med fri etablering. Det är därför jag är orolig.

Herr talman! Vi har i vårt parti delat upp debatten. Jag skall tala om socialförsäkringarna. Jag är en av dem som med en viss förundran har lyssnat på den polariserade debatten om grundtrygghet kontra inkomsttrygghet i socialförsäkringarna. I själva verket har den ju väsentligen rört sig om graden av en relativ inkomsttrygghet för medborgarna. Nästan alla de som har pläderat för grundtrygghet har, utöver en grundersättning, talat om obligatoriska påbyggnader eller avtalsförsäkringar på olika eller oklara nivåer. Inkomsttrygghetsförespråkarna har inte försvarat någon generell hundraprocentig ersättning. Därutöver har, såvitt jag förstår, alla velat ge möjlighet till frivilliga avtalsförsäkringar eller privata försäkringar. Således har det i själva verket rört sig om graden av inkomsttrygghet samt visst mått av personligt ansvarstagande för att få ersättning vid förvärvsoförmåga. I kds har en arbetsgrupp nyligen lagt fram en modell för ett trygghetssystem, i vilket vi vill verka för att på sikt närma de olika socialförsäkringarna inklusive arbetslöshetsförsäkringen. De krav som vi har ställt på systemet är att det skall gynna eget sparande, vara mindre kostnadskrävande än nu, ge förbättrad trygghet för de sämst ställda, motverka skattekilar och minska möjligheterna till överutnyttjande. Vi tror att det är viktigt att försöka förenkla de olika föräkringarna och att sträva mot att närma deras konstruktion till varandra. Det blir då på sikt en anpassning av de rörliga krafterna i samhället till de, trots allt, ganska stela offentliga systemen. Det kan ur individens synpunkt ge ett sammantaget bättre stöd. Förändringarna bör genomföras successivt och varligt. En kort sammanfattning av vårt förslag: Frånvaro från arbetet på grund av sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet bör ge samma ersättning. Vi föreslår en lägsta nivå, ett golv, på 2 basbelopp, knappt 6 000 kr per månad, som skall gälla vid heltidsarbete. Därefter bör ersättning ges motsvarande 80 % av inkomsten upp till 5 av inkomsten mellan 5 och 7,5 basbelopp, en nivå på 21 500 kr. Den maximala ersättningen blir därmed drygt 15 000 kr. Ersättningsnivåerna gäller vid såväl sjuklön som sjukpenning. En konsekvens av vårt förslag är en höjning av sjukförsäkringsersättningen från 70 % till 80 % när det gäller långtidssjuka. Föräldrapenningen bör utgå med samma belopp som ersättningen i försäkringssystemet. Samma kvalificering till systemet som det nuvarande skall gälla, förutom vid arbetslöshetsförsäkringen som skall vara allmän. Det bör finnas en självrisk i form av karensdagar. Förslagsvis kan sjukförsäkringen och den tillfälliga föräldraförsäkringen innehålla en eller två karensdagar och arbetslöshetsförsäkringen fem karensdagar. Det bör ske en samordning mellan dessa karensdagar, så att ett maximalt antal dagar kan drabba en person under ett år, således ett slags högkostnadsskydd för karensdagar som också omfattar arbetslöshets och föräldraförsäkringen. Trygghetssystemet bör ligga utanför statsbudgeten och finansieras med avgifter. Varje försäkring skall i princip vara självfinansierad genom avgifter och gå runt. Undantagen är föräldraförsäkringen, vilken enligt vår uppfattning inte är en försäkring i egentlig mening och som därför till största delen bör vara statens ansvar och betalas med skatter. Avgifterna bör tas ut i form av såväl egenavgifter som arbetsgivaravgifter. Avgiften skall innehålla ett inslag av fördelningspolitik. I vårt trygghetssystem är nuvarande omfattning av lönegarantin inte berättigad. Lönegarantin bör samordnas med övriga förhållanden vid normal uppsägning. Vi föreslår ersättningsnivåer, enligt det system vi har skisserat, under normal uppsägningstid. Därefter bör den anställde vara kvalificerad för arbetslöshetsersättning. I jämförelse med nuvarande system bör kostnaderna för de föreslagna förändringarna i lönegarantin och föräldraförsäkringen bli mindre. Ökade kostnader uppkommer främst i arbetslöshetsförsäkringen som blir allmän, vilket kompenseras av ökade avgifter. Herr talman! Vi menar att vår modell för trygghetssystem är en medelväg som bör föras in i diskussionen med den nyligen tillsatta beredningen om utformningen av exempelvis framtidens sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring. Det är min förhoppning att arbetet där skall bedrivas med ett öppet sinne, så att det om möjligt går att hitta samförståndslösningar. I så viktiga frågor som trygghetssystemets uppbyggnad bör ingen möda för att söka hitta lösningar över partigränserna lämnas sparad. Så några ord till Birgitta Dahl. De 6 miljarderna för vårdnadsbidraget skall partikamraten Åke Carnerö tala om. När man lyssnar på Birgitta Dahl får man intrycket att hon gärna ställer upp för det som har varit. Ibland tror man att allt som var förr var bättre. Men det har faktiskt skett mycket som leder till förändringar, exempelvis den ekonomiska verkligheten. Man får en känsla av att Socialdemokraterna har skapat ett välfärdsbygge av så dålig kvalitet, med tanke på att huset är så pass slitet som det nu är, att vi måste göra omfattande reparationer. Birgitta Dahls retorik skrämmer mig faktiskt litet grand med tanke på det samarbete som vi i beredningen skall ha för en nyordning för sjuk och arbetsskadeersättningen. Hur skall det kunna fungera mot bakgrund av den inställning som man ibland får intryck av att Birgitta Dahl har? Vi skall ju faktiskt förändra systemet till det bättre, och om möjligt i samstämmighet.

Herr talman! Ansvar är alltid något personligt. Familjepolitiken är inget undantag. Endast föräldrarna kan och skall ta ansvar för sina barn. Makarna Myrdal är begravda. Det borde också deras sociala ingenjörskonst vara. Men ack nej. Kollektivismen frodas hos Socialdemokraterna och djupt in i folkpartileden. Endast kommunala daghem kan erbjuda kvalitet i barnomsorg. Det är vämjeligt och motbjudande att kalla detta liberalism. Först tvingade man under 1960 och 1970-talet, av samhällsekonomiska och socialistiska skäl, ut massor av småbarnsföräldrar på arbetsmarknaden. Sedan kallar man detta för jämställdhet. Den socialdemokratiske ideologen Kurt Samuelsson har kallat detta för det största bedrägeri svenska kvinnor har utsatts för. Jag tror att han har rätt. Självfallet vill de allra flesta människor, både kvinnor och män, arbeta och känna sig nyttiga. Arbetet är ju i vår kultur basen för identitetskänslan. Men jag tycker att det är förnedrande och beklämmande att höra socialdemokrater anse att vissa arbeten är finare än andra. Så är det inte i min eller Ny demokratis värld. Förvärvsarbete utanför hemmet är fint, tycks Socialdemokraterna mena, och att arbete i hemmet är fult och ovärdigt. Skäms, ni som kallar er arbetets söner! Hur kan man anse att förskollärare och barnskötare har respektabla och utvecklande yrken, samtidigt som man klassar ner och chikanerar dem som med exakt samma arbetsuppgifter arbetar hårt, ideellt och oavlönat i sina egna eller andras hem? Maken till dubbelmoral och ideologisk ohederlighet har jag svårt att hitta. Visst vill de flesta människor också förvärvsarbeta -- men inte alltid och på heltid. Därför är valfriheten så viktig och nödvändig. Många föräldrar vill själva ta hela ansvaret för sina barn och deras uppfostran. De ser sina barn som det värdefullaste de har och vill därför göra allt för dem. De tycker inte att de offrar någonting när de stannar hemma några år -- tvärtom. De anser kanske att det är att ta ett verkligt ansvar både för sina barn och för samhället på lång sikt. De kanske vill göra ett uppehåll i sitt förvärvsarbete just för att förvalta det finaste de har, sin familj. Det måste i ett civiliserat samhälle finnas verkliga möjligheter att göra detta för de mammor och pappor som vill. Så är det inte i Sverige i dag. Regeringens proposition nr 11, med förslag om vårdnadsbidrag och utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet, är verkligen inget att hurra för. Det är mycket riktigt inte någon som har hurrat, och jag tror inte att någon kommer att göra det heller. Framtiden får väl visa vem som har anledning att hurra -- och för vad. Jag hoppas innerligt att det blir barnen och småbarnsföräldrarna. Socialdemokraterna och Folkpartiet kör hand i hand och har en sak gemensamt, nämligen att de avskyr familjen som samhällets fundament. De pratar i stället om oberoende och jämställdhet. I själva verket har dessa partier ingen familjepolitik, möjligen har de en politik för att åstadkomma olyckliga ensamstående mammor och pappor. Sedan håller de upp den största pekpinnen och hytter med näven mot alla pappor som inte tar på sig exakt 50 % av allt arbete i köket och hushållet. Att familjen själv skulle kunna göra upp om sin arbetsfördelning är för dem en horribel, om ens tänkbar, tanke. Nej, som vanligt vet Storebror Staten bäst. När skall dessa symmetrimoralister hytta med näven mot alla mammor och säga fy, fy, därför att mammorna inte tar sitt ansvar för att reparera bilen, huset eller lägenheten? Låt oss för ett ögonblick ta dessa symmetrimoralisters ord på allvar och tro på dem. Låt oss då titta på den offentliga barnomsorgen i daghem, osv. Där har verkligen staten, Socialdemokraterna och Folkpartiet i skön förening haft det totala ansvaret och fulla inflytandet på utformningen av barnomsorgen. Resultatet? Där råder naturligtvis mycket stor jämlikhet? Ja visst! Efter 20 år har man verkligen lyckats. Svenska daghem är en fullständig och total kvinnovärld. 97 % av personalen är kvinnor, och så har det varit i över 20 år. Inga andra svenska branscher kan uppvisa motsvarande rekord i s.k. Kan ett fiasko för symmetrimoralisterna inom Socialdemokraterna och Folkpartiet blir större eller mera fulländat? Jag vill i all ödmjukhet rekommendera dessa pekpinnefanatiker litet reflexion och studier av utvecklingspsykologi, genetik och socialantropologi, i stället för dumgulliga och ytliga partifloskler. Kanske kan Karin Pilsäter vara cirkelledare? Är möjligen Socialdemokraternas och Folkpartiets mål genmanipulerade, ammande fäder med ett bröst och möjlighet att själva föda barn efter provrörsbefruktning? Snigeln är kanske deras förebild? I min och Ny demokratis värld är kvinnor och män väldigt olika, tack och lov. De är dessutom väldigt förtjusta i varandra och vill leva i skön förening och med ömsesidig respekt för varandra och för varandras olikheter. Herr talman! Låt mig avsluta med en annan reflexion, som också kan vara en sammanfattning av mitt anförande. Det är nog ingen tillfällighet att det bara finns ett enda parti i Sverige som har en människa som sin symbol och logotyp. Endast Ny demokrati har en människa. Alla de andra partierna har blommor, grönsaker eller kinaspel. Endast människor kan visa kärlek, omtanke och hänsyn. Endast människor kan ta ansvar. Låt mig till sist, herr talman, uttrycka min stora och djupa tacksamhet över att den röda rosen, som urgammal symbol för mänsklig kärlek mellan könen, numera slipper illojal konkurrens och befläckning från Socialdemokraterna. Deras nya och krossade tomat tycker jag däremot är en utmärkt symbol och logotyp för dagens socialdemokrati.

Herr talman! Låt mig uppehålla mig något vid sjukhemsproblematiken. I en nyligen publicerad undersökning rörande vårdbehovet på bl.a. våra sjukhem slogs fast att 85 % av de boende har kontinuerligt behov av inte bara omvårdnad utan också kvalificerad sjukvård. Merparten av de gamla på sjukhemmen är med andra ord sjuka. Ändå tycks vi märkligt nog i dag inte längre ha några gamla långtidssjuka, utan enbart gamla ''sjukhemshyresgäster''.

Detta är otillfredsställande. En opinion mot denna nyordning börjar nu märkas, och givetvis väger de ekonomiska aspekterna tungt i den kritik som nu framförs. Ändå grundar sig min huvudinvändning mot att sjukhemmen nu likställs med boende inte i första hand på ekonomiska skäl, utan fastmer på det faktum att det måste finnas en gräns där en gammal människas boende med olika grader av service, omsorg och basal sjukvård övergår till att bli ren sjukvårdande verksamhet. Den gränsen anser jag kan sättas vid övergången till sjukhemsvård -- så som merparten av våra sjukhem i dag tvingas fungera. Följdriktigt måste då också dessa äldre som drabbas av sjukdom få samma möjligheter som unga till kvalificerad sjukvård, även långvarig sådan. I och med ÄDEL-reformens införande har i vissa delar av landet läkartillgången vid sjukhemmen minskat, en utveckling som sannolikt kommer att fortsätta. Stora oklarheter råder också om vad som kommer att hända i takt med att husläkarreformen nu börjar genomföras. Att exempelvis 30 olika ''sjukhemshyresgäster'' var och en då vid behov skall kalla på den läkare som man är aktivt eller passivt listad hos ter sig absurt. Och vem skall kalla på vilken läkare för den patient som är oförmögen att själv fatta beslut eller vars anhöriga kanske inte tycker att det är så nödvändigt med ett läkarbesök för en gammal mamma som ju ändå snart skall dö? Visst är detta ytterligheter, herr talman, men verkligheten är faktiskt inte alltid så vacker som vi önskar den. I takt med att många sjukhem nu drar ner på läkartillgången läggs alltmer ansvar för den medicinska vården över på sjuksköterskorna. Hur kompetent den yrkeskåren än är kan den ändå inte fullt ut ersätta läkarkompetensen. Och kanske än viktigare: Allt fler signaler kommer utifrån landet från de medicinskt ansvariga sköterskorna om att de nu börjar se sitt ansvarsområde alltför vidsträckt och att deras arbetsbörda tenderar att bli alltför tung. I Socialstyrelsens årsrapport om ÄDEL-reformen, som det hänvisats till tidigare i dag och som presenterades förra veckan, påtalades inte bara den utan också brister i ansvaret för rehabilitering. Inte minst sjukhemmens egen personal är enligt min egen erfarenhet djupt oroad över de krympande resurserna för rehabilitering av deras patienter. Av ministern förstod jag att detta är något som kommer att åtgärdas. Självfallet måste en gammal människa ha samma rätt till fullgod rehabilitering som den som är yngre. Även om man vet att den gamla inte kan rehabiliteras tillbaka till ett helt friskt liv, kan hon alltid rehabiliteras till en för henne så god livskvalitet som möjligt. Vi får aldrig glömma att livskvalitet är något som bara kan mätas av den som det ytterst berör. Herr talman! Situationen vid våra sjukhem i dag är i vissa stycken otillfredsställande för såväl patienter som personal. Därför bör delar av ÄDEL reformen rättas till. Sjukhemmen, eller delar av dem, måste först och främst bli vad ordet säger att de skall vara, nämligen hem för vård av sjuka gamla människor, de som av akutsjukhusens läkare bedöms behöva avancerad sjukvård och rehabilitering även efter den akuta sjukdomsperioden. Förutom den mycket goda omvårdnad som redan i dag ges på merparten av våra sjukhem skall där då finnas kontinuerlig tillgång till ansvarig läkare med geriatrisk kompetens. För att det skall bli tekniskt möjligt att garantera denna läkartillgång måste huvudmannaskapsgränser och revirtänkande få stryka på foten och ersättas av konstruktivt tänkande och god vilja. Vidare: utifrån den rapport om avgiftsskillnader i kommunerna som Socialstyrelsen skall presentera i början av december måste avgiftssystemet för sjukhemsvården ses över utifrån insikten att den som är sjuk -- även om hon är gammal -- är patient och inte hyresgäst och att den skäliga avgift hon då skall betala självklart måste inkludera läkarvård och medicin. Arbetet med att få denna översyn till stånd brådskar, och det är därför min förhoppning att ansvarig minister snabbt tar ett sådant initiativ. Det skulle tillförsäkra våra i dag sjuka gamla en ekonomiskt rättvis, rätt anpassad och värdig vård, och det är något som är och måste vara allas vår strävan.

Herr talman! Natten till tisdagen den 4 oktober tillbringade jag på Södersjukhusets medicinska akutavdelning. Min man insjuknade hastigt, och vi fick ambulanstransport till sjukhuset. Det var imponerande att få uppleva det professionella omhändertagandet med omtanke och omsorg från både ambulanspersonalens och sjukhuspersonalens sida. Jag konstaterar att vi i vårt land har en mycket välutbildad yrkeskår av sjukvårdspersonal. Är då det svenska hälso och sjukvårdssystemet perfekt? Finns det inte anledning till anmärkningar? Vi nås ju dagligen av rapporter i media om missförhållanden. Jag tror att vi med sans och måtta skall debattera och analysera den svenska sjukvården och inse att det finns ingen nation som kan göra anspråk på att ha skapat det perfekta systemet. De skilda lösningar som har praktiserats i olika länder visar att det finns alternativ, vilka i sig erbjuder möjligheter till lärdomar för andra. Vårt hälso och sjukvårdssystem har genomgått stora förändringar under 1900-talet vad gäller både finansiering och organisation. Men vårt gemensamma mål står fast -- över alla partigränser, förmodar jag: en god hälsa för hela befolkningen och vård på lika villkor. I en krympande ekonomi måste alla möjligheter tas till vara för att uppfylla detta mål. Det är så enkelt att ropa på mer pengar -- men tyvärr visar de högljudda personer som gör det, även i den här kammaren, inte på några nya källor att ösa ur. Regeringen har dock med framsynthet insett att vi måste få till stånd förändringar som kan garantera en god hälso och sjukvård. Det pågår flera utredningar, vilket torde vara bekant för den här församlingen. Ett lyckat grepp har också varit införandet av vårdgarantin. Vad har det då inneburit för patienterna? Jo, det tycker jag att vi skall kunna erkänna. Köerna är borta för gråstarr, kranskärl, höftleder osv., vilket i sin tur betyder stor trygghet för patienten att kunna bli behandlad i tid. Och för sjukhusens del är resultatet högre effektivitet och ett bättre utnyttjande, framför allt av operationssalarna. För Folkpartiet liberalerna är en väl fungerande hälso och sjukvård samt omsorg om de äldre och de handikappade en av hörnpelarna i välfärdsstaten, som vi slår vakt om. Kvalitet, professionell kompetens och ett starkt mänskligt engagemang är beståndsdelar vi inte kommer att tumma på. Vi har gått i spetsen för eget rum, för att kapa köerna och för ett husläkarsystem som nu håller på att genomföras. Under nästa år kommer alla invånare i Sverige att få möjlighet att välja sin egen husläkare. Syftet är att öka tryggheten för människor genom att de får en stabil och varaktig kontakt med samma läkare. Allt förändringsarbete kräver nytänkande. Tyvärr signalerar ett par landsting motstånd av olika skäl -- jag undrar om det är politiska skäl. Givetvis måste systemet anpassas efter lokala förhållanden, men att därmed motverka intentionen -- trygghet och valfrihet för patienten -- tycker jag är att gå för långt. I mitt eget landsting, i Västerbotten, har däremot landstingsdirektören offentligt uttalat att det är en gemensam uppgift att utforma och marknadsföra husläkarverksamheten så att allmänheten upplever att reformens ökade valfrihet och tillgänglighet/kontinuitet bidrar till en positiv förnyelse. Jag vill säga: Heder åt en sådan landstingsledning! Det goda exemplet förtjänar spridning, exempelvis till Malmö, Blekinge och andra landsting. Herr talman! Den omfattande ÄDEL-reformen som genomfördes häromåret är nu föremål för utvärdering av Socialstyrelsen. Jag konstaterar att My Persson och jag har läst Socialstyrelsens rapport med olika ögon. En av våra största morgontidningar utropade häromdagen: ''Ädelreformen hjälper oss se de äldre!'' Tidningen kommenterar Socialstyrelsens rapport och säger att man knappt tror sina ögon när man läser den. Det allmänna omdömet är positivt och genomförandet mindre problematiskt än befarat. Jag vill säga att jag själv var väldigt tveksam till införandet av ÄDEL-reformen, men jag är helt övertygad om att det är rätt väg. Men ÄDEL reformen står i blickfånget för kritik, t.o.m. så långt att Ingvar Carlsson i partiledardebatten undrade: ''Vad har gamla människor som får liggsår att välja på när personalen inte har tid att sköta dem ordentligt?'' Jag tycker ändå att man måste konstatera att liggsår fanns även under den socialdemokratiska regeringsperioden. Men allt är självklart inte perfekt. Kommunerna har nu det samlade ansvaret för service och vård av äldre. Förändringsarbetet i kommunerna pågår på olika sätt. Kanske har storstadskommunerna svårast att svara upp mot kraven -- det har också sagts i debatten i dag. När antalet äldre som är 80 år och däröver ökar med 10 000 per år, inser nog var och en att frågorna inför 90-talet blir av oerhörd vikt med många problem att lösa. Det kommer att krävas god ekonomi och en generös medmänsklighet både från vårdens och från de anhörigas sida.

Herr talman! Barnen är vår framtid och de medborgare som tar över och för vårt samhällsbyggande vidare. Allt samhällsarbete bör därför ha som ledstjärna ''Barnen först'', och detta är en betydelsefull miljöfråga. Ju bättre miljö vi kan skapa för våra barn, desto bättre kommer det uppväxande släktet att trivas och desto stabilare grund för framtidens samhälle bygger vi. Det är en självklarhet för de allra flesta att föräldrarna är samhällets främsta resurs i familjepolitiken, och jag vill något utveckla hur Sverige kan bli tryggare. Ordet barnomsorg är ett fint ord, fyllt av omtanke, omsorg och hänsyn till barnens bästa. Detta ord har missbrukats och använts så här: barnomsorg = alla barn omhändertagna i offentlig sektor. Det har tydligen ansetts att offentlig heltidsomsorg för barnen skulle vara det normgivande och av samhället mest accepterade. Valfrihet skulle inte existera. Samhället har styrt föräldrarna att utforma sina liv på ett visst sätt -- båda förvärvsarbetande med barnen i kommunal barnomsorg. De som önskat satsa på ett eget omsorgsalternativ har ställts utan offentligt stöd och därför haft svårt att förverkliga sin önskan. En av de allra viktigaste utmaningarna för framtiden är att ge bättre förutsättningar för trygga familjer och för barnens uppväxt och omvårdnad. Det är i de små nära gemenskaperna som de flesta individer finner trygghet och förankring. Herr talman! Vårdnadsbidraget, lika för alla barn, som införs från den 1 juli 1994, ökar småbarnsfamiljernas valfrihet men också rättvisan mellan dem. Det ger en tryggare uppväxt för barnen, för kan pengarna bidra till att en förälder kan trappa ned arbetstiden eller stanna hemma litet längre med det lilla barnet, får vi tryggare barn och på sikt tryggare vuxna. Samhällets stöd till omsorg om barnen utformas nu så att det omfattar alla barn. Det är på tiden att vi visar att föräldrarna själva är kompetenta att vårda och fostra egna barn! Det är inte enbart en valfrihetsfråga att staten upphör att vara förmyndare över föräldrarna. Reformen innebär också en positiv förstärkning av föräldraansvaret och föräldrarollen. Föräldrarnas betydelse kan knappast ersättas av någon samhällelig instans. Herr talman! Föräldrarna har huvudansvaret för fostran och omsorg om sina barn och ungdomar. Familjepolitiken är avgörande för hur väl skolan skall lyckas i sin inlärning att skapa trygga och ansvarsfulla medborgare. Här har barnen rätt att få veta vad som är riktigt och felaktigt. Detta skall inte växla från tid till tid utan vara fast förankrat i kristen etik och västerländsk humanism, som visar på de samlevnadsregler vi så väl behöver för att ''hem och skola skall ge barn och ungdomar en klar uppfattning om rätt och orätt'', enligt regeringsförklaringens ord. Då får vi också en skola bättre utrustad i kampen mot de destruktiva krafter som i dag representeras av egoism, våld och främlingsfientlighet. Att bygga upp en väl balanserad ekonomi är bl.a. att överföra goda normer och öka valfriheten i familjepolitiken. Regeringen följer noga utvecklingen för barnen i förändringstider, står det i regeringsförklaringen. Familjepolitik handlar inte enbart om ekonomiska förslag. Många barn i välfärdsstaten Sverige mår illa på grund av en splittrad uppväxtmiljö. Den familjesplittring som liksom en farsot har dragit över vårt land har åstadkommit stora kostnader i psykiskt lidande bland drabbade barn och vuxna. Jag tror att våra barn kräver litet större vilja hos oss vuxna att lösa konflikter oss emellan. Barnen är skilsmässornas stora förlorare. Nog borde det gå att reparera fler äktenskap för barnens skull. Skilsmässa får inte vara ett enkelt sätt att lösa relationsproblem. Här måste vi bli mer måna om att lyfta fram äktenskapet som samlevnadsform till en betydelsefull och trygg miljö för makar och barn. Herr talman! Hur kan samhället ha en beredskap att hjälpa familjer som får det svårt? Det görs bäst genom att föräldrarna får hjälp att förhindra en separation eller genom att lindra konsekvenserna då en separation är oundviklig. Vi har fått gehör för att familjerådgivning skall finnas tillgänglig i kommunerna för den som begär det. Familjerådgivarna skall ha som huvuduppgift att genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter. En annan mycket viktig uppgift för familjerådgivningen är att förmedla kunskap och sprida information om samlevnad framför allt inom skola, barnomsorg och hälsovård. Behovet av föräldrautbildning är stort, eftersom många nyblivna föräldrar kan känna osäkerhet inför föräldraskapet. Här kan familjerådgivarna vara en viktig resurs i arbetet med att uppvärdera föräldrarollen. Det är fint att vara förälder, och inget ansvar och ingen uppgift kan vara större. Inriktningen av familjerådgivningen bör vara att äktenskapet lyfts fram som bästa grund för familjebildning, att vikten av trohet och respekt mellan makar framhålls samt att föräldraskapets stora betydelse när det gäller ansvaret för det uppväxande släktet markeras. Stabila familjerelationer bör vara ett mål i politiken. Herr talman! Vi ser i vårt samhälle att många barn och ungdomar är rotlösa, otrygga och olyckliga. Barn och ungdomsåren är avgörande för hur en människas vandring genom livet kommer att gestalta sig. FN har utlyst år 1994 till Familjens år under mottot: ''I familjen läggs grunden för ett demokratiskt samhälle.'' Samhället har därför mycket att vinna på att fortsätta arbetet med att uppvärdera, stötta och stödja den mest naturliga av alla närmiljöer: familjen.